Herr talman! I den inledande delen av sitt anförande pläderade industriministern för ett bättre språkbruk i riksdagen, och det har jag ingenting att invända emot. Men ganska snart sade industriministern: Ni går ju emot den ökade satsningen på och förnyelsen av regionalpolitiken. Då spetsade jag öronen och undrade vad det var han talade om. Så blev det ett anförande om hur taktiken har fått breda ut sig. Jag tror faktiskt att den möjligen har fått breda ut sig så mycket att industriministern själv har blivit taktikens fånge. Han avslutade sitt anförande som på ett bättre valmöte. Låt oss se till sakfrågorna, herr talman! Industriministern påstår att vi går emot den ökade satsningen. För folkpartiets del sade vi att det måste till en kraftig uppräkning av länsanslaget. Det blev ett plus på 200 milj.kr. Den summan ligger närmast vårt yrkande. Vi sade att sysselsättningsstödet i stödområde C bör vara kvar, trots att regeringen vill skrota det. Det är alltså på två punkter som vi vill göra en ökad satsning. När det gäller förnyelse kan vi inte gå med på att anslå opreciserade pengar till infrastrukturen. Men precisera det anslaget och kom tillbaka! Om planerna var så långt framskridna som industriministern antyder, varför kunde ni då inte avslöja det vid den hearing som utskottet hade med företrädare för industridepartementet? I stället valde ni att vara diskreta som legationssekreterare och avslöjade intet. Sedan fick vi höra en klagan över att det gått för mycket pengar till varven under svunna tider. Ja, det har det förvisso gjort, men då skall vi inte glömma bort att en av de ivrigaste påhejarna för de anslagen var dåvarande riksdagsmannen Thage G. Peterson. Vidare talade industriministern om stora satsningar på de nuvarande varvsorterna. Mycket av detta har varit nödvändigt, men varför vara så tuff mot norra Dalsland, Bergslagen, Norrlands inland och sydöstra Sverige, som har stort behov av stöd, t.ex. ett förstärkt länsanslag? Nej, herr talman, det är inte så att vi inte vill ge pengar till infrastrukturella — Prot. 1986/87:128 satsningar, men vi måste ha underlag för vad vi fattar beslut om. Riksdagen — 21 maj 1987 är positiv och vill satsa. Riksdagen är beredd att satsa mer än vad regeringen talar om i dag. Kom tillbaka med väl genomtänkta förslag! Då skall vi ställa upp på dem. Det måste vara riktigt att det också blir ett riksdagens godkännande av det som vi ger ut statsmedel till.

Herr talman! Det vore önskvärt om man kunde diskutera sakfrågorna något. Jag vågar med gott samvete påstå att jag är mer intresserad av det än av att vi kastar ord och ordvändningar på varandra, även om det tycks vara ett väsentligt inslag i de här debatterna. Det var ganska trist att här lyssna på den litania som man alltid får höra om hur eländigt allting var mellan vissa år, hur fantastiskt bra allting var före vissa år och hur gudomligt allt har blivit efter vissa år. Jag tycker att det är för banalt, för enkelt, när man har det internationella konjunkturperspektivet klart för sig och kan jämföra. Om man vill delta i en seriös debatt, industriministern, tycker jag inte att man bara skall ägna sig åt denna litania. På något sätt tycks man mena att den som inte är för socialdemokratisk politik är inte heller för regionalpolitik eller någon form av regional utveckling utan ointresserad av regionala problem. Skiljelinjen mellan dag och natt, mellan svart och vitt går ej vid 300 milj.kr. i ett treårsanslag. En så förenklad bild av verkligheten får man väl knappast ha, om man är industriminister. Om det bara gällde just 300 milj.kr., då skulle vi ganska snabbt kunna lösa de regionala obalansproblemen. Jag tror, herr talman, att det finns anledning för oss att lyfta blicken litet grand och se att det inte enbart är med ett antal miljoner uppåt eller nedåt i anslag som vi storstilat kan påverka den regionala utvecklingen framöver. Från moderat sida har vi pekat på helhetssynen. Vi har pekat på att det socialdemokratiska samhällsbyggandet av tradition är inriktat på en centralistisk struktur. Vi har av tradition en stark central styrning från Stockholm via den offentliga makten, via organisationerna, via näringslivet. Vi har skapat strukturer som har försvårat utvecklingen ute i regionerna. Vi har ett gigantiskt offentligt transfereringssystem, som har skapat en enorm fördel för vissa storstadsoch utvecklingsregioner. Där man bygger kraftigt och till höga kostnader får man också stora statliga lån och subventioner. De små kommunerna ute i perifera regioner drabbas av detta. De specialdestinerade statsbidragen är ett praktfullt exempel på omvänd regional balans. Det finns många andra transfereringssystem. Det finns mängder av detaljregleringar för kommuner och landsting som försvårar kreativitet och entreprenöranda ute på fältet. Man kan skapa gynnsamma betingelser genom politiska beslut när det gäller infrastruktur, men de avgörande utvecklingsstegen måste ändå tas av enskilda entreprenörer i en gynnsam god miljö. De betingelserna blir bättre, om man bryter ner de centralistiska strukturerna. Skillnaden, herr talman, mellan natt och dag, mellan gynnsam och ogynnsam utveckling i Sverige ligger inte i ett ja eller ett nej till ett par tre hundra miljoner i regionalpolitiskt stöd. Låt oss få en seriös debatt, industriministern. Lyft debattkvaliteten litet grand!

Herr talman! Jag var väldigt mild i tonen, jämfört med de socialdemokratiska debattörerna Bo Södersten, Hans Hagnell, Bengt Norling och mängder av socialdemokratiska kommunalråd. Jag har citat på vad de har sagt. ”Man tager vad man haver, om man så hava kan”, sade Cajsa Warg. Inte ens det citerar industriministern riktigt. Han citerar en artikel som jag har haft i Västerbottenstidningarna — inte ett ord riktigt! Det är snart ljug rakt igenom, och det på ministernivå! Jag är ledsen att det skall vara så. Thage G. Peterson kritiserar att Åsling gav varven stöd. Jag ser framför mig Thage G. Peterson med röd flagga: ”Hade vi regerat hade ni fått mer.” Men ni röstade omkull förslaget i fråga om Landskronavarvet och såg till att det gick åt en massa miljoner kronor. Hur kan industriministern då angripa oss? Håll någon nivå på debatten! Industriministern tar upp små högskolor. Man har nyss röstat ner 50 milj.kr. som centern har föreslagit till de norrländska och sydöstra små högskolorna — och så tar han upp detta som ett angrepp! Han tog upp Norrlandsjordbruket. Där har ni ju förlorat votering på votering här i kammaren — men så använder han detta ur socialdemokratisk synpunkt! Thage G. Peterson är icke trovärdig. Jag skall tala om en sak för Thage G. Peterson. Vi tillstyrkte de 300 miljonerna. Men sedan kom jag att tänka på Volvo och Saab. De fick ett jättestort lokaliseringsstöd, och vi i riksdagen trodde att det var bra med det. Men sedan går man och ger bakvägen 500 milj.kr. per företag, i princip genom en skattefiffelhistoria, till två av Sveriges rikaste företag. Hur kan man lita på och släppa pengar obundna till en sådan regering och en sådan minister? Jag kan det i alla fall inte. När det däremot gäller Kockums i Stensele hänger armarna rakt ned på industriministern. Så talas det om att regionalpolitiken har varit prioriterad. Ja, det har flyttat ut 22 000 personer från Norrland. Under våra sex år var det en svag ökning. Är detta en regionalpolitisk prioritering så är det dåligt. Sedan upplevde jag att industriministern sansade sig litet. Förut sade han: Nu blir det inget mer före valet, nu avbryter vi arbetet för inre Norrland. Tar industriministern tillbaka detta? Jag fattade det så att han skulle komma tillbaka i höst, med ett paket. Kom då med 400 milj.kr., så blir det en fördubbling av de regionalpolitiska satsningarna, och då har vi haft någon nytta av den här striden.

Herr talman! Jag hade inte alls tänkt gå upp i den här delen av debatten, men jag måste nog göra det. Thage Peterson, ordet gottepåse är ett alldeles korrekt ord att använda i sammanhanget. Thage Peterson har nämligen använt regionalpolitikens resurser som en gottepåse. Det har delats ut på de ställen där partikansliet på Sveavägen har sett att det socialdemokratiska stödet har sviktat. Det har undanhållits borgerligt styrda kommuner. Det hela har skötts på ett sätt som inte rimmar med det ansvar som varje regering måste ta för den nu allt viktigare regionalpolitiken. Det är inte borgerligheten här i kammaren som ”taktiserar”, Thage Peterson, utan det är regeringens handläggning av regionalpolitiken som har blivit mindre och mindre styrd av fakta och verklighet och mer och mer styrd av en alltmer pressad socialdemokratisk minoritetsregering, som med större och större oro ser fram mot 1988 års val. I takt med att de regionala problemen tilltar, måste vi här i riksdagen se till att det blir slut på gottepåsestrategin och att pengarna faktiskt fördelas dit där de behövs bäst, Thage Peterson. Jag sade en gång att regeringen på sätt och vis liknar ett resande teatersällskap. Er politik har ju faktiskt fungerat på följande sätt. Först kommer statsministern till en kommun som har mycket stora problem och talar i generella termer om allt vad den socialdemokratiska regeringen tänker sig att göra. Sedan kommer Thage Peterson på ett första besök och informerar sig om problemen och skapar förhoppningar och förväntningar hos människor och kommunalpolitiker. Sedan händer ingenting. Sedan hör kommunalpolitikerna av sig och uppvaktar industriministern och ber honom komma och hälsa på. Så åker man hem och väntar och väntar, men från industridepartementet är det tyst. Man tar väl en blomma och rycker av bladen: ”kommer, kommer ej”.

Herr talman! Jag vill verkligen tacka industriministern för hans uttryckliga löfte att i höst komma med ett paket. I detta politiska spel, som man kallar det, får efter vad jag kan förstå vi från vpk nästan full pott. Vi har ju länge krävt att man skall satsa på infrastrukturen men även på länsanslagen. Då har ju riksdagen, med någon förskjutning, ändå förverkligat någonting av de intentioner som vpk har haft. Jag tar det verkligen som ett löfte att industriministern kommer med ett rejält paket. Vi har som sagt redan lovat att ställa upp fullt ut. Naturligtvis är industriministern en mycket begåvad demagog. Han är nästan styv i korken när han talar om vad han har gjort för någonting. Han har t.ex. tredubblat anslagen. Vad beror det då på att koncentrationen är snabbare än någonsin efter 1982 och att ungdomarna med kunskap flyr de här områdena? Det är ju dem vi förlorar, det är de som flyttar. Detta skyller han på en gången tid, men det kapital som styr allt detta är avsevärt mycket starkare än de medel som industriministern någonsin kan föreslå. Att detta händer beror på att han inte föreslår ett enda styrmedel, inte en enda etableringskontroll — han har bara ett lokaliseringssamråd, som jag ser det. Under den här tiden har man byggt upp en rekordlikviditet med rekordvinster i företagen. Det har varit rekordfart på börsen. Här finns det pengar, men regeringen skall inte satsa de pengarna på andra bygder inte! Man underlättar och sätter full fart på strukturomvandlingen utan något som helst hinder. Sedan träter man om 300 milj.kr. som skulle kunna stoppa detta. Det utmanar löjet, industriministern! Någonting måste man väl ändå göra mot de starka krafter som i dag tränger sig ini koncentrationsområdena, oavsett hur goda avsikter politikerna har. Det behövs alltså mångmiljardbelopp till infrastrukturen, men det behövs också mångmiljardbelopp för att satsa på de statliga företagen. När industriministern nu säger att det kanske blir bekymmer i valet måste jag påminna industriministern om hans förslag om Statsföretags introduktion på börsen och hur detta kommer att drabba de utsatta länen. Det blir avsevärt mycket mer än han någonsin kommer att ha i andra påsar. Han förlorar nämligen massor av arbetstillfällen genom att inte satsa på de statliga företagen.

Herr talman! Jag noterar med intresse att ingen av er fyra har tagit fram er räknekonst i era repliker. Det är förklarligt, för jag tror ingen, i varje fall ingen utanför kammaren, förstår hur ni räknar. Ni har tidigare gått upp, alla fyra, och sagt att ni satsar mer på regionalpolitiken än vad regeringen har föreslagit, och det är inte sant. Den samlade oppositionen, moderater och kommunister i skön förening, har enligt den sammanställning som finns på s. 1i betänkandet beslutat anslå 1 925,2 milj.kr. till regionalpolitiken för nästa budgetår. Och av budgeten framgår det att regeringen ville satsa 2 025,2 milj.kr. Ni har alltså dragit ned anslaget med 100 milj.kr., och något annat beslut finns inte. Ni kan fortsätta att hävda hela dagen och hela natten att ni vill satsa mer, men ni gör det inte — ni satsar ju mindre. Jag sade att om ni hade velat satsa mer, skulle ni väl ha ökat anslagen, inte minskat dem. Kan ni förklara det här? Varför minskar ni de regionala anslagen när ni egentligen vill öka dem? Kan ingen av er svara på den frågan? Ni har ju chansen till ett beslut i dag. Varför låter ni regionerna vänta till nästa riksdagssession? De borgerliga och kommmunisterna har ju majoritet i Sveriges riksdag. Om ni påstår att ni är beredda att satsa mer på regionalpolitiken än regeringen, varför gör ni då inte det i dag? Låt inte regionerna vänta! Bevilja i dag de 400 miljoner som Börje Hörnlund så hurtfriskt talade om här för en stund sedan! Eftersom jag nämnde hans namn skall jag säga ett par saker till Börje Hörnlund. Jag hade inte tänkt ägna mig så mycket mer åt Börje Hörnlund. Efter Börje Hörnlunds många utfall har jag litet svårt att ta centern på allvar. Vad har egentligen hänt med centern och regionalpolitiken? Tidigare tog centerpartiet regionalpolitiken på allvar, och vi tog också centerpartiet på allvar när det gällde regionalpolitiken. Man hade i det förflutna en ambition att vara konstruktiv och aktiv för att bekämpa de regionala obalanserna. Men så är det ju inte i dag. Min och många andras fråga är alltså: Vad har egentligen hänt med centern? Jag tror inte att Börje Hörnlund kan förklara det. Men det finns kanske någon annan centerpartist i kammaren som kan förklara varför ni inte längre är trovärdiga i regionalpolitiken. Prot. 1986/87:128 Sedan, herr talman, något som jag betecknar som mycket allvarligt. Börje 21 maj 1987 Hörnlund går upp i riksdagens talarstol och beskyller tre av våra största exportföretag — Volvo, Saab och Svenska Varv — för skattefiffel. Begriper inte Börje Hörnlund att detta är en allvarlig beskyllning, som kan skada dessa tre företag på exportmarknaderna? Jag måste som industriminister överlåta åt de tre företagen att bemöta Börje Hörnlunds beskyllning här i dag — att dessa tre företag skulle vara skattefifflare. Till Anders Högmark vill jag säga att jag förstår om han inte vill höra talas om utvecklingen under perioden 1976-1982. Det var ju dessutom en moderat som under större delen av den perioden var ekonomiminister. Jag vet att ni borgerliga helst vill glömma den perioden. Men det är nödvändigt att ta upp utvecklingen under de borgerliga åren — förfallet i industrin, förfallet i regionerna, förfallet i politiken — för att beskriva orsakerna till läget i dag i regionerna. Vad är orsaken till den regionala obalansen? För att man skall kunna svara på den frågan är det alltså nödvändigt att påminna om utvecklingen under perioden 1976-1982. Jag är ledsen, Anders Högmark, men jag kommer att fortsätta att påminna er om vad som skedde under de borgerliga åren. Det får faktiskt Anders Högmark leva med. Lars-Ove Hagberg måste jag också trots allt nästan tycka synd om. Även han har letts av sin iver att få slå regeringen på fingrarna. En del påstår att han t.o.m. tycker att det är litet fint att umgås i de borgerligas salonger. Men den fåfängan drabbar ju hans eget hemlän, hans egen hembygd. Trots att Lars-Ove Hagberg kommer från den för närvarande mest särgade industriregionen, som skulle ha haft stor nytta av snabba och stora insatser, säger Hagberg nej. Jag är litet nyfiken på hur Lars-Ove Hagberg lyckas förklara detta för sina kamrater hemmavid. Hur kan en radikal vpk-are med höga ambitioner — som han nog ändå har, åtminstone i ord — när det gäller att utveckla Bergslagen, slå följe med moderaten Bengt Wittbom och avstyrka viktiga utvecklingspengar bara för nöjet att slå regeringen på fingrarna? Hur förklarar Hagberg detta mentalt och ideologiskt? Jag har förstått att ni just nu har det besvärligt i vpk och att ni alla har behov av att markera positioner inför stundande kongress och partiledarval. Men var det verkligen så klokt, Lars-Ove Hagberg? Är det ett bevis på radikalt och konstruktivt utvecklingstänkande att bli kompanjon med moderaterna — och särskilt Wittbom, som har visat ett så totalt förakt för regionalpolitiken? Jag kan inte annat än önska Hagberg lycka till på kongressen nästa vecka när det gäller att förklara vad han har ställt till med. Den lyckosparken kan han nog behöva. Men det är också litet märkligt att vpk går emot 300-miljonersanslaget. I den motion som vpk lämnade in med anledning av den näringspolitiska propositionen, som skall behandlas på måndag här i riksdagen, föreslog vpk en höjning med 100 milj.kr. Man tyckte att anslaget var bra, men man ville höja det. Det är alltså så här, herr talman: Ena dagen vill vpk höja anslaget med 100 milj.kr., nästa dag tar man helt bort det. 300 miljoner blir plötsligt noll miljoner. I dag säger herr Hagberg att ”vi är beredda att ge mer pengar”. Men det är inte trovärdigt. För vad händer nästa dag, när ni har visat att ni 3 kan föra från-dag-till-dag-politik? Nu avslår ni ju anslaget tillsammans med de borgerliga. Då menar jag att ingen kan tro på Hagbergs påstående att i höst skall ni godkänna mera pengar. Om ni vill ha mera pengar, varför samsas ni då med de borgerliga kamraterna? Det är inte för sent att ändra sig. Antingen går ni samman med de borgerliga — ta genast kontakt med Börje Hörnlund, han fixar nog det här — och utarbetar snabbt ett förslag där ni höjer anslaget med 400 miljoner i dag. Eller också går ni samman med socialdemokraterna och ser till att anslaget och förnyelsen av regionalpolitiken blir ett faktum. Kommunisterna har inte bara satt sig på två stolar. Ni har satt er på alla stolarna kring ett hopplöst runt bord, där ni har olika uppfattningar i samma fråga. Jag är nyfiken på hur man känner det i dag hemma i Borlänge, i Bergslagen, inför den stora bedrift som kommunisterna är på väg att göra — att säga nej till ett anslag som hade möjliggjort snabba insatser i Bergslagen. Jag är nyfiken på vad det blir för välkomnande i morgon när Lars-Ove Hagberg stiger av tåget vid Borlänge station.

Herr talman! Nu har industriministern slagit rekord i oförskämdhet. Jag tror att kommunalråden i min region hälsar med tillfredsställelse att vpk först har sett till att länsanslaget höjs och sedan har sett till att regeringen kommer med ett förslag i höst. Vad man har krävt är 600-700 milj.kr. bara från Borlänge. Skall Borlänge ha alla 300 miljonerna, industriministern? Svara på den frågan! Hur mycket skall Ludvika ha — som vill ha ungefär lika mycket? Och hur mycket skall gå till Gävleborg, som vill ha 900 miljoner? Eller skall de dela på dessa 300 miljoner — och på tre år? Nej, industriministern, demagogin går inte hem. Det är nog industriministern som inte vågar åka till Borlänge och gå av på stationen där. Erfarenheterna hittills är sådana. Räknekonsten är ganska häpnadsväckande. Industriministern läser bara första sidan i betänkandet. 200 miljoner plus det tillskott som industriministern har lovat kommer till hösten blir avsevärt mycket mer. I propositionen föreslås 300 miljoner under tre år, men i dag trollar industriministern och säger att regeringen skall komma igen med 300 miljoner även nästa år. Det är enkla efterkonstruktioner — det är de sura rönnbären. Hur långt skulle de 300 miljonerna räcka? Regeringen måste ha en överblick över vilka projekt — i miljardklassen —i alla dessa områden som skall prioriteras och var de skall genomföras. Regeringen är tillsatt och har kunskap för att lägga fram förslag för riksdagen om den prioritering som skall göras. Det åligger regeringen att lägga fram sådana förslag, som riksdagen får granska. Det är inte vi som blir uppvaktade av alla länsstyrelser och kommuner, utan det är just regeringen, och den har därför skyldigheten. En sak vägrar industriministern konsekvent att diskutera, nämligen den tredje vägens politik och dess effekter på strukturomvandlingen. Den hindras inte ett dugg. Stockholmstillväxten fortsätter. Den nya tekniken koncentreras kring Stockholm, trots att den är decentraliserande. Det finns små teknikcentra ute i landet som har svårt att hävda sig. Industriministern vill inte diskutera dessa styrinstrument. I stället skickar — Prot. 1986/87:128 han ut cirkulär och propagandabroschyrer, för att dölja att den egentliga 21 maj 1987 orsaken till att det inte händer någonting i detta land är regeringens politik, när regeringen inte ingriper mot de krafter som styr så enormt snett i detta land. Jag kan lugnt, industriministern, inför de väljare som jag representerar, i Borlängebygden, Bergslagen, skogslänen och t.o.m. Blekinge, säga att denna uppgörelse i dag är den bästa möjliga i detta politiska läge. Det kan bli ännu bättre om regeringen antar de förslag som vpk har lagt fram — då blir det bingo för regionalpolitiken.
Herr talman! Det är närmast en gåta att industriministern, som ofta i andra sammanhang är både klok, taktfull och t.o.m. sansad, får nästan fnatt när han kommer upp i riksdagens talarstol. Han säger: Varför vill ni inte ha 300 miljoner si eller 400 miljoner så? Men snälla industriministern! Går seriöst regionalpolitiskt beredningsarbete verkligen till på det sättet? Jag vill hävda att detta är ett sätt som man inte skall hantera frågorna på. Det kanske är därför som riksdagen nu visar sig vara så skeptisk till att ge industriministern pengar in blanko. Vi säger: Kom med förslag! Kom med ökade satsningar på infrastrukturen! Vi är beredda att stödja förslagen, men det är rimligt att riksdagen godkänner dem. Industriministern tyckte att det var för mycket pengar som kom en del län till godo. Jag vill rekommendera honom att, i stället för att förläsa sig på en rad dagstidningar, läsa om länens egna önskemål. Jag citerade tidigare i debatten — vilket kanske gick industriministern förbi — vad ett så närliggande län som Gävleborgs län säger: Både lokaliseringsbidraget, glesbygdsstödet och de samlade länsanslagsmedlen är förbrukade, och vi har ca 20 milj.kr. som är uppmuddrade på kö. — Är det att ha för mycket pengar? I Värmlands län säger man: Nu har vi varit tvungna att sänka ambitionsnivån — pengarna har inte räckt. Det är därför konstigt att regeringen tycker att det finns för mycket pengar ute i länen. Å andra sidan vill jag slå fast — det är en rimlig slutsats som riksdagsmajoriteten kommer fram till — att dessa medel bör räknas upp. När det gäller förnyelsearbetet kan jag inte undgå att uttrycka den djupa tillfredsställelse som vi i folkpartiet känner över att utskottet tog fasta på folkpartimotionen om en samlad utredning. I den motionen finns det många framåtsyftande förslag, som kan vara en god grund för ett bra utredningsarbete. Regionalpolitiken är nämligen så svår att den inte klaras ut i en häftig riksdagsdebatt, genom att det ges ett och annat bud hit eller dit. Det behövs en noga genomtänkt strategi om den skall fungera, där kommunikationer och utbildning får en central plats och där framför allt decentraliseringstanken får slå igenom. Därför ställer jag och folkpartiet stora förhoppningar på det utredningsarbete som skall ta fart efter detta riksdagsbeslut. Jag vill att industriministern SS Prot. 1986/87:128 skall ge både breda och generösa direktiv och att denna utredning får jobba under gynnsamma omständigheter. En bra regionalpolitik fordrar att utredningen kommer i gång snart.

Herr talman! Jag kunde och kan ana att industriministern även framöver i kammaren kommer att dra siffrorna före och efter, och om han gläds åt detta må han göra det. Trots de lysande siffrorna efter 1982 och den utomordentligt glädjande utvecklingen finns det, som framgår av utskottets betänkande, ett antal socialdemokratiska motionärer som hyser stark oro. Det är många av dem som har önskat att länsstyrelser i olika län skulle förverkliga det eller det projektet. Det är många av socialdemokraternas ledande företrädare i Norrland som har efterlyst ökade satsningar. Jag och utskottsmajoriteten har utomordentligt svårt att förstå varför vår höjning med 200 miljoner skulle försvåra sådana satsningar. Industriministern säger sedan att en lång rad projekt har arbetats fram. Det skulle vara mycket intressant om industriministern för kammaren kunde redovisa några av de förslagen. Han kunde också via statssekreterargruppen inför utskottet ha presenterat några av förslagen — måhända hade utskottet då tagit intryck.

Om socialdemokraterna, med industriministern och utskottsordföranden i spetsen, tycker att det finns bestämmelser i C 4-anslaget som hämmar utvecklingen och samarbetet över länsgränserna, varför då inte föra fram sådana idéer? Jag vet att det finns ett antal projekt som finansieras med C 4-anslag som just går över länsgränserna. Argumentet att det inte går att med C 4-anslag formulera och finansiera projekt inom Bergslagsregionen, sydöstra Sverige eller Norrlands inland är alltså inte sant, industriministern. Det är möjligt att ha detta samarbete över länsgränserna. Jag vill avslutningsvis säga, som jag antydde i min förra replik, att det är mycket farligt när kammaren i hela debatten fixerar sig vid just tanken på att de eller de hundra miljonerna mer eller mindre löser eller inte löser regionala utvecklingsproblem. De som deltar i denna debatt — moderata samlingspartiet må vara ett undantag — är alltför fixerade vid de olika budgetkontonas betydelse för regional utveckling. Industriministern fixerar sig vid regionalpolitiska konton. Det finns många andra konton även i statsbudgeten som har stor betydelse. Regional utveckling kan ske om man löser upp den centralistiska styrningen av samhället som socialdemokraterna så konsekvent har arbetat för. Någon i Gnosjö har frågat hur det egentligen kommer sig att man där klarar sig utan C 4-anslag och regionalpolitiskt stöd från Thage G. Peterson — det förekommer faktiskt att man gör det. Det är ett litet exempel på en alltför stark fixering vid statsanslagets betydelse för regional utveckling.

Herr talman! I det fåtal debatter som jag och industriministern har haft 21 maj 1987 under årens lopp har jag alltid fått höra att ”Bengt Wittbom är sur” m.m. Men jag har då aldrig sett något så surt som Thage Peterson i dag. Jag kan förstå att han irriterad, t.o.m. respektera det. För att anknyta till vad industriministern sade för ett tag sedan: Utan pengar till regionalpolitiken blir det ingen regionalpolitik. Det är naturligtvis riktigt. Men utan stöd i riksdagen för sin regionalpolitik blir det inte den regionalpolitiken. Thage Peterson sitter i en minoritetsregering som möter en riksdag som till delar är utomordentligt missnöjd med Thage Petersons och regeringens hantering av regionalpolitiken. Därför avvisar riksdagen delar av Thage Petersons förslag i budgetpropositionen. Så enkelt är det. Jag tycker att det är att gå litet för långt, Thage Peterson, för vi skall väl vara litet försiktiga med orden efter det vi har lyssnat till i dag, då Thage Peterson stått här i talarstolen och framställt sig som en minister som inte kan göra någonting. Så är det inte. Thage Peterson får av riksdagen 200 friska miljoner att fördela på länsstyrelserna. Det kan Thage Peterson göra precis efter den problemanalys som ni har i industridepartementet. Jag tror att många politiker på länsnivå och i kommuner är glada för detta. Det ger dem större frihet och större möjligheter. Thage Petersons parti hade yrkanden liggande på riksdagens bord, och om socialdemokraterna i trafikutskottet och utbildningsutskottet hade varit litet alerta hade de kunnat säga till sina vänner i arbetsmarknadsutskottet, där yrkandena behandlades, att det behövs mer pengar till regionala högskolor, mer till vägar och till stimulanser till flyget. Anta de här förslagen, för vi måste verkligen göra någonting! Att framstå som den som inte kan göra någonting är att spela fel roll. Thage Peterson kan faktiskt göra någonting. Riksdagen lägger i sina beslut fast ramarna, ger pengarna och stiftar lagarna för den politik som skall föras. Men den skall föras av den sittande regeringen. Då, Thage Peterson, spelar det faktiskt ingen roll om den sittande regeringen är missnöjd med vad riksdagens majoritet fastslår. I utskottsbetänkandet står det: ”Utskottet ifrågasätter inte behovet av att förbättra infrastrukturen och allmänt förstärka näringslivets förutsättningar i de prioriterade regionerna. Tvärtom kan det enligt utskottets mening komma att behövas större belopp för detta ändamål under de närmast följande åren än regeringen begärt.” Enligt utskottets uppfattning bör regeringen komma tillbaka till riksdagen med förslag om särskilda insatser av detta slag. Det är vad riksdagens majoritet kommer att besluta, Thage Peterson! Sluta att spela sur, gå hem till departementet och exekvera vad riksdagen kommer att besluta!

Herr talman! Centern har i sitt budgetalternativ miljardbelopp för en bättre regionalpolitik. Det som är besvärande för regionalpolitiken är att socialdemokraterna alltid har fått något annat parti med sig för att rösta ned våra förslag. På tal om skattefiffel så är det regeringen som skattefifflar. 1979 lade 57 Kockums, från att utnyttja förlustavdrag. Detta beslöt riksdagen med bred majoritet. Ingen trodde då att regeringen själv skulle börja sälja förlustföretag, för att inte bara ge 240 000 kr. i bidrag per arbetstillfälle utan ytterligare 500 000 kr. per arbetstillfälle under bordet, vilket inte riksdagen kunde påverka. Det är det som är fiffel, Thage G. Peterson. När Saab flyttar sin fabrik en och en halv mil in i Malmö, till en plats där ingen vill ha den, får man de goda villkoren plus tolv och en halv miljard i lössläppta investeringsfonder. Det är regeringspolitik. Till Saab har ni 500 milj.kr. och till Volvo har ni 500 milj.kr. Det är två av Sveriges rikaste företag. Till dem kan ni ge på detta sätt. Men ni har icke ett öre till att utveckla länen i övrigt. Det är det jag angriper. Sedan säger Thage G. Peterson att länsanslaget skall gå till storstaden. Är det inte Thage G. Peterson själv som fördelar dessa anslag? Thage G. Peterson har ett avgörande inflytande. Han borde höja sig från att vara socialdemokratisk ordförande för Stockholms län till att vara regionalpolitiskt ansvarig minister, då kommer nästan alla pengar att gå till utsatta län. Sedan vänder han sig till pressen och ber dem att gå ut med ett personangrepp på mig. Han vill inte att den skall ge svar på de frågor jag har ställt, för han ger ju inga svar på de frågorna. Detta ber han pressen om — fantastiskt. Thage G. Peterson har egenhändigt skrivit under förslaget till regionalpolitik. Där finns 488 milj.kr. i länsanslag och 100 milj.kr. per år i strukturanslag. Det är 588 milj.kr. Jag har bett honom att lägga på minst 400 milj.kr. Det tror jag att riksdagen kan enas om. Vill han gå centern till mötes lägger han på ett mycket större belopp. Men lägger han ut 400 milj.kr. blir det 688 milj.kr. plus 400 milj.kr., och det är över 1 miljard. Det blir ungefär dubbelt upp mot det industriministern har skrivit under i sin budgetproposition. Det är bra för regionalpolitiken. Då har argumenteringen haft nytta med sig, även om debatten har varit hård. 300 milj.kr. per år i infrastrukturbidrag är för litet, men får jag fatta det som att industriministern har lovat att lägga fram sådana paket framöver?

Herr talman! Nu börjar Börje Hörnlund bli rädd. Han försöker ta tillbaka sin allvarliga beskyllning mot tre av våra stora industriföretag, Volvo, Saab och Svenska Varv. Men jag fortsätter att överlämna till de företagen att själva titta på Börje Hörnlunds allvarliga beskyllning här i kammaren, att de skulle ha gjort sig skyldiga till skattefiffel. Jag har inte bett pressen om någon skildring. Jag bara noterade att Lunchekot enligt uppgift hade gått ut med ett längre inslag om Börje Hörnlunds våldsamma angrepp på mig. För att få någon balans i det hela är det rimligt att även mina synpunkter på Börje Hörnlund får nå svenska folket. Eller menar Börje Hörnlund att han inte skall få bli emotsagd på någon punkt? Det hedrar er att ni inte längre försöker förneka att det är en nedskärning av de regionalpolitiska anslagen som ni avser att göra. Då har ändå den här debatten haft något gott med sig. Moderaterna och folkpartiet har kritiserat Börje Hörnlunds räknekonst, och varken moderater eller folkpartister Prot. 1986/87:128 hävdar längre att 200 milj.kr. är mer än 300 milj.kr. Jag önskar er lycka till 21 maj 1987 med att även försöka överbevisa Börje Hörnlund på den punkten. Men det kanske inte blir så lätt. Elver Jonsson och Lars-Ove Hagberg hävdar att de har tvingat regeringen att ta fram utvecklingsprogram. Sanningen är att regeringen har arbetat med målsättningen att lägga fram förslag före sommaren med hjälp av de 300 milj.kr. Nu har den samlade högeroch vänsteroppositionen satt stopp för detta. Då måste vi arbeta på ett annat sätt. Nu måste vi gå en ny runda med andra departement, för ni kräver, av outgrundliga skäl, att pengarna till förslagen skall tas från ordinarie departements resurser. Vad ni kräver är att varje departement skall svara för förslagen. Och det är krångligare och tar längre tid. Dessutom vet inte någon om ni kommer att bevilja pengarna när förslagen väl kommer. Men det är klart att vi inte sviker regionerna. De skall lita på den socialdemokratiska regeringen. Nu skall vi självfallet arbeta med detta. Vi skall tvinga er att stå upp till bevis för de påståenden ni gör nu, att ni är beredda att satsa mer resurser än regeringen har föreslagit. Då får vi se vad stora ord är värda. Då får vi se om koalitionen mellan moderater och vpk består över sommaren. Men jag upprepar: Ingen har velat kommentera att ni fortfarande har chansen att i dag fatta beslut. Börje Hörnlund är ständigt stor i orden när han står i riksdagens talarstol. Men varför låta Västerbotten vänta till nästa riksdagssession? Varför har han inte lyckats eller haft modet att sy ihop en överenskommelse mellan vpk och de borgerliga partierna om att fatta detta beslut i dag? Om ni är beredda, som ni säger, att satsa mer på regionalpolitiken än regeringen, gör då detta i dag och låt inte regionerna vänta. Av någon anledning vågar ni inte det, utan vad ni åstadkommer är att ni minskar de regionalpolitiska anslagen med 100 milj.kr. Ni säger nej till ett anslag som ni hade kunnat sätta in direkt och nedrustar därmed regionalpolitikens möjligheter. Det är vad ni åstadkommer i dag. För att förhindra detta och för att jag skall kunna tala väl om er i fortsättningen borde ni ta middagsrasten på er för att konstruera ett förslag till en satsning som skulle innebära mera pengar till regionalpolitiken, och ni skulle då också finansiera detta. Men det har ni inte kunnat åstadkomma under alla dessa veckor. Det enda ni åstadkommer är att i riksdagens regionalpolitiska debatt gå upp och vara stora i orden i era inlägg. Nej, Bengt Wittbom, jag är varken sur eller irriterad. Bengt Wittbom har ingenting förstått av vad det gäller. Det rör sig inte om mitt temperament eller mitt humör utan om regionernas utveckling och framtid. Det är regionalpolitiken det gäller. Vad Bengt Wittbom i dag vill åstadkomma är ett nederlag för regionalpolitiken. Det är riktigt att vi tidigare debatterat detta, och jag fortsätter att hävda att jag tycker att moderaterna och Bengt Wittbom personligen har ett förakt för regionalpolitiken. Uppenbart är att man vill trösta människor i utsatta regioner med allmosor, helst under valrörelsen. Bengt Wittboms motiv, det har han själv sagt, var att hindra regeringen från att göra något positivt för de utsatta regionerna när vi nu närmar oss valet. Det är tragiskt för de regioner som har problem. Jag kan inte se att de intervjuer med bilder av en storskrattande Bengt Wittbom där han meddelar 59 att han och kompisarna i vpk har tagit regeringens pengar som skulle användas för att utveckla Bergslagen är någonting annat än en tragisk sak för just Bergslagen. Det är därför jag menar att ni ofta från moderat håll när det gäller regionalpolitiken för ett cyniskt resonemang som riktar sig mot regionerna och mot de människor som bor i de utsatta regionerna. Centern fortsätter att hävda att det var så bra under de borgerliga åren. Jag skall gärna säga att jag också tycker att den debatten börjar kännas tröttsam, men jag måste ändå redovisa fakta. Jag vill upprepa för kammaren att år 1976, när centern kom in i kanslihuset, ökade befolkningen i skogslänen med 6 300 personer. År 1982, när centern tvingades lämna kanslihuset, minskade befolkningen i skogslänen med mer än 4 300 personer. Det säger egentligen tillräckligt. En positiv befolkningsutveckling vändes i en negativ. Centern räknar ut att befolkningen i skogslänen i genomsnitt ökade under de borgerliga åren. Det säger man utan att tala om att minskningen kom i slutet av de borgerliga regeringsåren. Det sätt som Börje Hörnlund ofta använder vid sina uträkningar är ungefär lika intelligent som om han tror att det i genomsnitt blir perfekt temperatur om man står med den ena foten i en spann med nollgradigt vatten och den andra i en spann med 75-gradigt vatten. Ungefär lika intelligent är det när Börje Hörnlund hävdar att 1,925 milj.kr. är mer än 2,025 milj.kr. Det är därför jag säger att det måste vara något fel någonstans i argumentationen. Börje Hörnlund fortsätter att anklaga mig för att föra koncentrationspolitik. Sanningen är att ingen tidigare regering har satsat så mycket på regionalpolitiken som den nuvarande socialdemokratiska regeringen. Dessutom gör den insatser som finansieras särskilt, genom olika utvecklingsprogram som vi utarbetat för många regioner. Detta bör jämföras med — och nu kommer jag igen med en obehaglig sanning till Börje Hörnlund — att centerns sista åtgärd i regeringsställning var att minska de regionalpolitiska anslagen med 300 milj.kr. Jag vet att Börje Hörnlund och Anders G Högmark inte vill bli påminda om vad de borgerliga höll på med under perioden 1976-1982 och att de tycker att det är obehagligt att höra sanningar. Vi borde kunna vara överens om att den nuvarande befolkningsutvecklingen inte kan accepteras, men låt oss då föra en anständig debatt om hur problemen kan angripas. Från centern försöker man ge sken av att alla dessa problem går att lösa med enkla åtgärder — med några enkla grepp skall man klara regionernas problem. Tänk, om det vore så enkelt! Människor är inte så lättlurade. De vet att regionalpolitiken kräver ett långsiktigt och tålmodigt arbete, att det tar tid, och att det inte med några enkla slagord och ohederliga angrepp går att komma till rätta med den regionala obalansen. Fortfarande kvarstår gåtan: Vad har hänt med centern när det gäller regionalpolitiken? I vilket dilemma har centern hamnat?

Herr talman! Man kan med skäl fråga sig vem eller vilka — regering eller 21 maj 1987 riksdag — som utgör det största hindret för att det skall hända något ute i regionerna, i länen och i kommunerna. Som vi har resonerat om tidigare i dag är det säkert så att de nuvarande formerna för regionalpolitiken, som i stort sett bestäms av regeringen, innebär att det i vissa regioner, vissa kommuner och vissa län är möjligt att skynda på utvecklingen. I andra är det mycket svårt. Om detta hade bestämts av att det går bra eller dåligt i de olika regionerna, kommunerna och länen, hade allt varit gott och väl. Men så är det inte, utan det är helt enkelt så att i de kommuner eller län där det går dåligt för socialdemokratin, där får man bidrag från regeringen eller från Thage Peterson till insatser. I borgerligt styrda områden vill man för allt i världen inte låta den borgerliga majoriteten i kommunen framstå som den som kan göra någonting. Där blir det inga bidrag, i varje fall blir bidragen mycket mindre än vad som skulle behövas. I sådana kommuner kan man göra utomordentligt litet. Denna grund för regionalpolitiken kommer riksdagen att säga nej till i dag. Det, Thage Peterson, beror helt enkelt på att riksdagens majoritet — utifrån olika utgångspunkter, det må så vara — inte har förtroende för den politiken. Det tycker jag att Thage Peterson och regeringen skall respektera. Det är dessutom så, herr talman, att det beslut riksdagen kommer att fatta i morgon innebär att fler människor ute i landet, i pressade regioner, faktiskt kommer att få en chans att göra något åt sina problem. Det är väl bra, Thage Peterson. I alla fall tycker jag att det är bra. Den bild som möter mig när jag är ute och reser i landet är att folk i kommunerna säger: Vi vet bäst hur vi skall lösa våra problem, men vi har så små resurser. Trots alla uppvaktningar i industridepartementet, arbetsmarknadsdepartementet, kommunikationsdepartementet, civildepartementet och vilka det nu kan vara som är berörda, får vi bara nej av regeringen eller också hör vi ingenting. Genom ett utökat länsanslag får de nu möjlighet att faktiskt göra något. Om inte Thage Peterson helt saboterar riksdagens vilja när det gäller nästa budgetproposition, blir det naturligtvis ett 200 milj.kr. högre länsanslag även den gången, dvs. på samma sätt som riksdagen nu har korrigerat Thage Petersons budgetförslag. Eller hur, Thage Peterson? Eller kommer Thage Peterson också i nästa års budget att fortsätta med sin sabotageverksamhet mot de beslut som riksdagens majoritet fattar?

Om Thage Peterson gör så, är jag alldeles övertygad om att samma sak kommer upprepas i debatten om regionalpolitiken i riksdagen våren 1988. I den här beräkningskonsten kan man räkna på olika sätt. Om det är så, att industriministern har begärt 300 milj.kr. för åtgärder som skall sträcka sig över tre år, men har tänkt att de 300 miljonerna skall användas under ett år, varför står det då tre år i budgetpropositionen? Skrev ni fel? Det var naturligtvis inte på det viset. De 300 milj.kr. var avsedda att användas under 61 en treårsperiod. Stå då inte här och säg ett år! Vill industriministern och regeringen ha 300 milj.kr. för infrastrukturell paketpolitik under ett år, då är det det förslaget, Thage Peterson, som skall föreläggas riksdagen och inte något annat. Riksdagen kräver att de förslag som regeringen kommer med är väl underbyggda och faktiskt redovisar intentionerna i den praktiska politik som regeringen avser att driva. Thage Peterson har ytterligare en gång visat att han inte gentemot riksdagen hanterar och redovisar sin regionalpolitik på ett trovärdigt sätt, när han i detta fall hävdar att det inte rör sig om 300 milj.kr. under tre år utan 300 milj.kr. under ett år. 200 milj.kr. i högre länsanslag under ett år är 200 milj.kr. under ett år. Det kan bli 200 milj.kr. nästa år och blir det med stor sannolikhet — oavsett om Thage Peterson tjurnackat envist kommer vägra att lägga fram ett förslag i budgetpropositionen —, eftersom riksdagen kommer att korrigera detta. Herr talman! Majoriteten, särskilt moderata samlingspartiet, är fast besluten att föra makt och myndighet från Stockholm ut i landet. Vi är fast beslutna att göra det. Varför då? Jo, av det enkla skälet att i den analys av vad det är som orsakar den mycket snabba, kraftfulla och oroande koncentrationsprocess som slår hårt ute i landet, har framkommit en del väsentliga fakta. Först och främst har näringslivets strukturomvandling mycket stor betydelse. Omvandlingen beror på att svenskt näringsliv håller på att förändras från ett näringsliv som tidigare var baserat på råvaror. Lokaliseringen skulle ske där råvarorna fanns. Det gällde malmen i Norrland, malmen i Bergslagen, energin och skogen. Men så är det ju inte längre. En ny industri, ett nytt näringsliv växer fram. Vi måste känna respekt för de väsentliga faktorer som från ekonomiska utgångspunkter har betydelse för att detta nya näringsliv skall bli framgångsrikt, växa och orka bära upp den sysselsättning och produktion som vi vet att vi måste ha i vårt land för att klara välfärden och för att människorna skall kunna leva ett drägligt liv. Här kan statsmakten hjälpa till, och det skall statsmakten göra. Regeringen skall, framför allt om det är en minoritetsregering, hjälpa till efter de riktlinjer som riksdagens majoritet ger. Den andra biten som påverkar centraliseringsprocessen, herr talman, talas det inte så mycket om. Att socialdemokratiska regeringar inte talar mycket om den förstår jag. Den socialdemokratiska politiken har i decennier påverkat hur resurser används i detta land, och det är den påverkan som offentliga sektorn har haft på centraliseringsprocessen. Det är den påverkan som det socialdemokratiska idégodset har och som stimulerar och göder centraliseringen. Det finns många exempel på detta. Ett bra exempel är hur barnomsorgen finansieras och betalas. Tittar man på detta, herr talman, finner man att nästan alla de kommuner som vi vet har det besvärligt betalar utbyggnaden av servicen i storstäderna. Människor, företag och arbetsgivare i Stockholms kommun betalade 1984 in till statskassan 737 milj.kr. i barnomsorgsavgifter. I statsbidrag fick barnomsorgen tillbaka från staten 985 milj.kr. Barnomsorgen fick 248 milj.kr. mer än vad de betalade in. Vilka är det som finansierar detta? Jo, herr talman, det är t.ex. Melleruds kommun. Kommunen betalade in 7,6 miljoner och fick tillbaka 3,4 miljoner. Kommunen har alltså stått för 4,2 miljoner av kostnaderna för utbyggnaden av barnomsorgen. Herrljunga Prot. 1986/87:128 betalade in 7 miljoner och fick tillbaka 3,9 miljoner. Alingsås, där värderade 21 maj 1987 utskottskollegan Elver Jonsson bor, levererade 26,2 miljoner och fick tillbaka 16 miljoner. Avesta, mitt i hjärtat av Bergslagen, betalade in 11 miljoner och fick tillbaka 6,6 miljoner. Smedjebacken, också i hjärtat av Bergslagen, som är en problemtyngd kommun och där man i dag är utomordentligt bekymrad över framtiden, betalade också in mer. Norberg — industriministern känner väl igen ortnamnet Norberg, en kommun som har haft oerhört stora problem till följd av den industriella strukturomvandlingen —- betalade in 5,5 miljoner och fick tillbaka 3,9 miljoner. Skinnskatteberg, som också klingar igenkännande, betalade in 4,3 miljoner och fick tillbaka 3,4 miljoner. Så är det, herr talman, i kommun efter kommun. Och så är det dessutom, herr industriminister, på område efter område i den offentliga sektorn. Hela subventionssystemet för bostadsbyggandet innebär att resurser dras in från landet till Stockholm, Göteborg och Malmö-Lund-regionen. Statsbidragssystemet för färdtjänst är ett bidragssystem som verkligen avser att hjälpa utsatta grupper. Om alla siffror stämmer, finansieras systemet av alla skattebetalare i Sverige, men över hälften av pengarna går till Stockholmsregionen. Så här är det, herr talman. Så länge man inte är beredd att se över våra resursströmmar i den offentliga sektorn — som faktiskt omfattar 65 96 av hela vår ekonomi, dvs. 65 kr. av varje hundralapp som snurrar runt här — och hur centraliseringsprocessen påverkas, lär det inte bli någon framgångsrik politik för att bryta denna utomordentligt olyckliga utveckling. En sådan översyn kommer en socialdemokratisk regering aldrig att göra. Hela er politik förutsätter nämligen att resurserna dras in till kanslihuset och politikerna. Där fattar man beslut om vart pengarna skall ta vägen, där bestämmer man regelverket och där har man makten. Dagens riksdagsbeslut är inte särskilt stort i förhållande till hela detta jätteproblem. Men, industriministern, var så säker, det första steget utifrån vår utgångspunkt är att ta en del makt från kanslihuset och industriministern och flytta den ut i landet. Herr talman! Det finns också annat som påverkar situationen. Det har inte med offentlig sektor, skatter och liknande att göra, utan det är knutet till själva socialdemokratin. När man har samlat så mycket makt, inflytande och bestämmande i kanslihuset kring den socialdemokratiska regeringen, då samlas naturligtvis olika intressen runt detta väldiga maktcentrum med så stora resurser. Det sker inte bara genom att man åker till Stockholm och uppvaktar. Hela bandet med broderorganisationer i rörelsen är här, med samma centraliserade maktstruktur: LO, hyresgäströrelsen, ABF m.fl. har placerats i Stockholm. Företagens huvudkontor placeras här. Varför då? Jo, därför att varje företag i landet är oerhört beroende av vad som bestäms på andra sidan Strömmen, i regeringskansliet. Man kan på område efter område se hur den maktstruktur och det system som ni har byggt upp i landet faktiskt förutsätter centralisering. Det, Thage Peterson, är en av de väsentliga orsakerna. Herr talman! Det finns mycket att säga om vad som behöver göras för att vi skall få en bättre regional utveckling i Sverige. Det går inte att beröra alla de områdena i en sådan här debatt. Jag tycker dagens debatt har handlat litet för 63 mycket om att vi har en industriminister och en regering som är ordentligt sura för att de inte får stöd i riksdagen, och för litet om vad regeringen nu faktiskt skulle kunna tänka sig att göra, med utgångspunkt i det riksdagsbeslut som man kommer att få räkna med när denna debatt är slut. Jag tycker ändå att industriministern så fort som möjligt skall skaka av sig sin besvikelse över att det inte gick denna gång. Jag tycker att han, när han kommer tillbaka till industridepartementet, skall lyfta telefonluren och ringa till en del av sina socialdemokratiska kommunalråd — han får gärna ringa till borgerliga kommunalråd också för den delen, det finns sådana i kriskommunerna — och höra efter hur de tänker använda dessa pengar. Det är 200 miljoner som industriministern får riksdagens absoluta uppdrag att betala ut. Då tror jag att industriministern kommer att bli lugn, alldeles väldigt lugn. Därefter förväntar vi oss att riksdagen får regeringens förslag snabbt. Vi förväntar oss förslag från utbildningsdepartementet om på vilket sätt förutsättningar skall skapas för att våra regionala högskolor skall bli mer levande och kunna spela en roll i systemet för högre utbildning. Vi förväntar oss förslag från kommunikationsdepartementet i vad gäller vägar, flyg m.m. Framför allt, herr talman, förväntar vi oss i framtiden —i alla fall fram till 1988 års val — att här i riksdagen möta en industriminister som är något mera konstruktiv, gladare, om än inte storskrattande som jag, men litet mera förhoppningsfull än han varit i dag.

Herr talman! Jag har följt Bengt Wittbom mycket noga i hans regionalpolitiska eskapader. Hans insatser hittills har bestått i ett pläderande dels för en ohejdad tillväxt i Stockholmsregionen, dels, i dag, för en minskning av de regionalpolitiska anslagen. När regeringen med 300-miljonersprogrammet vill få möjlighet att göra infrastruktursatsningar i regioner som Bergslagen och Norrlands inland, går Bengt Wittbom och moderaterna emot detta. För dem som har lyssnat till Wittbom i kammaren är det inte speciellt förvånande. Han har följt en rak linje: marknadskrafterna skall råda, de skall få slå utan kontroll och tillrättavisningar och man skall egentligen inte ha någon regionalpolitik alls. Hur förklarar då Wittbom för människorna i Hällefors och Ljusnarsberg att hans stora regionalpolitiska insats i dag kommer att bestå i att säga nej till pengar som hade kunnat finansiera insatser i bl.a. dessa kommuner? Jag är litet nyfiken på det. Jag undrar hur Wittbom i ena andetaget kan prata om behovet av näringslivsutveckling i Örebro läns norra kommuner och i nästa andetag hindra regeringen från att stötta just Bergslagen. Är politiska poäng i riksdagen viktigare än människornas möjligheter att bo kvar, verka och arbeta i Bergslagen? Känns det inte besvärande att ha dessa två uppfattningar samtidigt? Att Wittbom nu med triumferande min försvårar för regeringen att stödja uppbyggandet av bra näringslivsmiljö i utsatta regioner är, som jag sade, egentligen inte förvånande. Moderaterna vill ju egentligen inte ha någon regionalpolitik. Även företrädaren från utskottet sade för en stund sedan att Sverige borde bli som Gnosjö, för där behövs ingen regionalpolitik. Naturligtvis vill jag instämma i att Gnosjö ur många synpunkter är ett Prot. 1986/87:128 exempel som vi kan dra mycken lärdom av. Jag hoppas också att småföre 21 maj 1987 tagskulturen från Gnosjö och andra småländska bygder skall få en snabbare spridning runt om i landet. Men Sverige är i dag inte som Gnosjö. Vi har stora regionalpolitiska problem i många regioner. Därför har regeringen lagt förslag om ständigt ökade regionalpolitiska anslag. Jag har lyssnat till Wittbom här. Bakom hans ord ligger att de välsignade marknadskrafterna skall få spela fritt utan några korrigeringar från samhället. Att orter och människor drabbas verkar inte bekymra moderaterna. Det har också med stor tydlighet demonstrerats i diskussionerna om den snabba tillväxten i Stockholmsregionen. När regeringen diskuterat åtgärder för att sprida tillväxten över hela landet har moderat efter moderat gått upp här i kammaren och talat om industriministerns klåfingrighet. Agerandet från moderaternas sida när det gäller 300-miljonersprogrammet är logiskt, herr talman. Jag menar att moderaterna är och vill vara en bromskloss som förhindrar korrigeringar av bristerna på marknaden. Moderaterna är och vill vara en bromskloss som förhindrar regeringens arbete att skapa regional balans. Dessa 300 miljoner, som nu har blivit så förhatliga i Wittboms och moderaternas ögon, vad var de avsedda för? Jo, vi skulle använda dem för att snabbare få i gång aktuella och angelägna projekt för att förbättra regionernas förutsättningar att utveckla verksamheter och företag. Vi räknade med att dessa åtgärder huvudsakligen skulle genomföras med utgångspunkt i de förslag som vi har fått från länen och kommunerna. De höjda länsanslagen kan inte ersätta dessa pengar, hur bra de än är. Länsanslagen är bara till mycket liten del möjliga att använda för infrastrukturuppbyggnad. De är huvudsakligen avsedda för traditionellt företagsstöd. På den punkten är jag möjligen litet ledsen att moderaternas, de andra borgerligas och kommunisternas linje är att hålla fast vid den gamla stödpolitiken. Den trodde jag var övergiven inom regionalpolitiken. Därför har jag sagt att det är en olycka för de utsatta regionerna att ni i dag kommer att säga nej till detta anslag. Många av de åtgärder vi skulle sätta in behövs på områden som är länsövergripande. Vi kan inte förvänta oss att länen med sina länsanslag skall gå in i projekt och åtgärder som gäller andra län. Så fungerar inte Sverige. Jag har erfarenhet av det här, Bengt Wittbom. Jag vet vad jag talar om, när jag säger att det är nästan omöjligt att få län att anslå sina länsanslag till åtgärder som gäller övergripande insatser tillsammans med andra län. I det område där Bengt Wittbom bor, Bergslagen, är det angeläget att vidta en rad åtgärder, som nu sannolikt inte kommer till stånd på grund av att det inte finns resurser hos regeringen och därför att länen vart för sig bedömer att de inte kan ta av sina länsanslag för att klara dessa åtgärder. Skulle jag peka ut sådana åtgärder, skulle Wittbom och hans moderater, inte minst Anders Björck, vara de första här i riksdagen att anmäla industriministern till konstitutionsutskottet för att han gått in och styrt länsanslagen över länsgränserna. Jag är helt klar över att det är en väg som är omöjlig att beträda. Jag har uppfattningen att länsanslagen är bra och nödvändiga. Sedan 65 socialdemokraterna tillträdde har också länsanslagen höjts med 64 96. Vi har höjt länsanslagen kraftigt, men jag menar att länsanslagen inte kan lösa alla problem. Jag är övertygad om att jag kommer att ha en strid ström av uppvaktningar även efter dagens beslut, också från Örebro län och kommuner i Örebro län, där företrädare för län och kommuner begär att regeringen skall sätta in åtgärder som förbättrar infrastrukturen. Men då har regeringen inte några pengar, därför att de borgerliga och vpk har tagit ifrån regeringen dessa pengar. Då får vi väl hänvisa till Hörnlund och Wittbom och Hagberg, som i riksdagen inte ansåg att man skulle ge några anslag för att göra sådana här insatser. Men då är ni på sommarlov, och er svada här i riksdagen i dag om att ni är beredda att ge vad som helst i höst är i ett sådant läge inte mycket värd. Varken jag eller regionerna vet ju vad ni hittar på för motivering i höst för att avslå regeringens förslag. Sedan får regionernaii så fall stå där med lång näsa när de kräver insatser av regeringen. Det är därför jag ännu en gång faktiskt vädjar till de borgerliga och vpk i riksdagen: Om ni vill anslå mer pengar till regionalpolitiken, varför inte då leva upp till era uttalanden och hurtfriska deklarationer i riksdagen här i dag och anslå de här pengarna nu? Varför skall ni vänta till senhösten? Jag kan inte tolka det här på annat sätt än att ni är osäkra på om ni vill anslå några pengar eller inte. Ni är ju sams om att säga nej till anslaget. Ni är sams om att säga nej till en förnyelse av regionalpolitiken. Men samtidigt säger ni: Vi vill ha mer pengar för att åstadkomma förbättringar. Jag har försökt i inlägg efter inlägg att inbjuda de borgerliga och vpk till att komma överens om att anslå de pengar regeringen har föreslagit. Kammaren gör ju ett middagsuppehåll i kväll, och då har ni chans att samla er för att åstadkomma detta. Om inte Börje Hörnlund vill, kan inte då Bengt Wittbom ta initiativet till att träffa sina kamrater i centern, folkpartiet och vpk så att ni kan lägga fram förslaget senare i kväll? Det skulle jag kalla en insats för att hjälpa till med regionalpolitiken. Att bara stå här och göra allmänna deklarationer är ju ingenting värt, så länge ni inte är beredda att visa i handling att ni menar allvar med vad ni säger.
Herr talman! Jag måste säga att jag försöker ändå att hålla den här diskussionen någorlunda rimlig. Svaret på industriministerns ganska långa utläggning om vad vi borde göra på middagsuppehållet och alltihop det där är mycket enkelt. Riksdagens majoritet har inte förtroende för Thage Petersons sätt att handlägga regionalpolitiken. Därför är riksdagen inte beredd att ge Thage Peterson in blanko 300 milj.kr. att fördela efter sitt och den socialdemokratiska valstrategins gottfinnande. Så enkelt är det, och det får Thage Peterson faktiskt finna sig i såsom representerande en minoritetsregering. Thage Peterson nämner inte med ett ord att den socialdemokratiska politiken faktiskt klår småkommunerna på miljonbelopp för att de i den offentliga sektorns system skall betala utbyggnaden av servicen i den växande Stockholmsregionen. Thage Peterson utgår hela tiden ifrån att socialdemokrater vet bäst. Framför allt är det socialdemokrater placerade i Stockholm, i regeringskansliet, som vet bäst och är mest uppfinningsrika. Han kan inte föreställa sig att enskilda människor, kommunalråd, länsstyrelsefolk och företagsledare utei = Prot. 1986/87:128 landet har kunskap och fantasi, är ambitiösa och känner för sin bygd, utan 21 maj 1987 besluten måste fattas här. Det är klart att uppvaktningarna kommer att fortsätta. Så länge ni sitter i regeringskansliet kommer man att vara tvingad att göra på det sättet. Ni kommer inte att släppa en krona ifrån er som någon annan får bestämma över, utan ni skall alltid bestämma själva. Stockholm tycker jag att Thage Peterson borde tala litet tystare om, för här ser vi direkt effekterna av regleringspolitiken. Ni vill lägga band på Stockholms tillväxt, och därför säger ni: Inga fler industrier! Däremot skall vi bygga bostäder, för det är bostadsbrist i Stockholm. Men vad får det för effekt, Thage Peterson? Jo, effekterna blir naturligtvis: 1. Att folk som bor på andra håll i landet skall betala stora delar av kostnaden för det här. 2. Att det blir större tillgång till bostäder i Stockholm, och det är ytterligare en signal om att det går bra att flytta dit. Ni kommer inte att klara det här regleringsvägen. Enda sättet är att se till att attraktionskraften i andra delar av landet ökar. Det finns ju inte en möjlighet att en regering kan vara framgångsrik som vill pressa ner tillväxten där den finns men envist vägrar att driva en sådan politik att tillväxten får en chans någon annanstans. Det finns människor ute i landet som kan och som vill. Jag tycker att vi skall ge dem chansen. Ni har haft er chans nu och i den här delen tappat förtroendet i riksdagen. De har inte förlorat förtroendet. Framför allt har vi förtroende för dem, och därför vill vi ge dem chansen.

Herr talman! Nej, det gäller verkligen inte förtroendet för mig eller regeringen i den här frågan. Vad det gäller, Bengt Wittbom, är att ni inte har förtroende för människorna i de drabbade regionerna, och det är allvarligt. Jag har sagt i dag att omröstningen är inte ett nederlag i första hand för mig eller regeringen, utan omröstningen är i första hand ett nederlag för regionalpolitiken, för de drabbade människorna som bor i de utsatta regionerna. Men så långt tänker inte moderaterna och Wittbom. Det var det ena jag ville säga. Det andra är att vi har två regionalpolitiska problem: dels akuta problem i några regioner, dels tendenser till en felaktig utveckling i flera områden. De delar av näringslivet som växer snabbast är de som är beroende av en miljö med god tillgång på forsknings-, utvecklingsoch utbildningsresurser. Därför blir tillväxten koncentrerad till de orter och regioner som kan erbjuda sådana miljöer och som för övrigt har en väl fungerande infrastruktur. Det är fråga om främst sex å sju regioner runt universitetsoch högskoleorterna, runt storstadsområdena. Efter det att vi har gjort det konstaterandet har jag menat att huvudlinjen i regionalpolitiken måste vara att skapa förutsättningar för att bygga upp starka alternativ till dagens tillväxtområden, till högskoleoch universitetsregionerna. Men det är ju detta ni inte vill medverka till. Ni vill inte åstadkomma att de utsatta regionerna skall bli starka. Det här handlar dels om att bygga upp forskningsoch utbildningsresurser 67 på flera ställen, dels om att via olika insatser se till att utvecklingsimpulserna från högskolor och universitet får större spridning. Och då handlar det om att förbättra kommunikationer och övrig infrastruktur. Den inriktning som regeringen gett regionalpolitiken då vi förnyat den är att vi vill höja regionernas attraktionskraft och konkurrenskraft så att näringslivet kan blomstra och utvecklas där. Detta skapar förutsättningar för positiva utvecklingsmiljöer på flera håll i landet. Det är en bärande grundtanke som regeringen arbetar med och som vi vill utveckla. Men då måste vi vara öppna för att gå fram efter nya linjer. Jag menar att tendenserna i dag till ökad regional obalans kräver att vi är beredda att pröva olika uppslag och idéer till olika åtgärder och framkomstvägar. Jag tycker, herr talman, att det skulle vara på sin plats om Bengt Wittbom ville berätta för kammaren om han är för en politik där marknadskrafterna exploaterar såväl Stockholms län som skogslänen och Bergslagen, eller om han är för att ge ett stöd till den socialdemokratiska regeringens arbete för att sprida tillväxten. Jag har några frågor till Bengt Wittbom: Är det bra att regeringen har beslutat om ökad restriktivitet för investeringsfonderna i storstadsområdena? Är det bra att frisläppet av byggnadsinvesteringar här i Stockholms län upphörde den 1 maj 1987? Är det bra att enheter i statlig verksamhet skall förläggas utanför Stockholm? Är det bra att vi har tagit tag i att sprida tillväxten, inte minst i tjänstesektorn, och sprida expansionen ifrån Stockholms län till andra delar av landet? Har Bengt Wittbom några konkreta förslag till hur vi bättre och snabbare kan få tillväxten att spridas från Stockholm? Jag har i debatter med Bengt Wittbom tidigare efterlyst sådana förslag och vore tacksam att få några seriösa förslag. Ingen regering eller industriminister sitter inne med alla förslag till lösningar. Därför har jag sagt att vi måste angripa den regionala obalansen i samarbete med riksdägen, näringslivsorganisationer och fackliga organisationer. Jag noterar i dag att flera talare berikat den regionalpolitiska debatten i riksdagen med slagord, utfall och angrepp, men knappast med konkreta förslag till hur man skulle angripa de regionala obalanserna och rätta till situationen så att de utsatta regionerna också kan få en bättre framtid.

Fru talman! För att ta Hällefors och Ljusnarsberg först ser jag fram emot att åka dit. Jag vet att industriministerns partikamrater i Hällefors, som har majoritet där, helst av allt vill ha en sänkning av arbetsgivaravgifterna. De har talat med sina kolleger i Norrbotten som har fått en sådan och har talat om för dem att det är bara bra. Lars Strandberg i Ljusnarsberg ser jag också fram emot att träffa. Han vet nu att han kan tala med landshövdingen och länsstyrelsefolket när han behöver hjälp. Han slipper rycka bladen i prästkragen för att räkna ut om industriministern kommer eller ej. Det slutar oftast med kommer ej. Det gäller också bidragen. När det gäller Stockholm, industriministern: För ett land som Sverige, som ligger i botten på tillväxtligan bland industriländer, är det inte i första hand en fråga om att hålla tillbaka tillväxt utan en fråga om att öka tillväxt. Vi har inte råd att hålla tillbaka tillväxten. Då gäller det att skapa förutsättningar för nyföretagande, tillväxande och fler jobb på fler platser än i Stockholm. Jag har i min hand ett papper där det står Framtidsgruppen, internt arbetspapper. Det är från den tid då det fanns en framtidsgrupp i kanslihuset. Här finns en analys, industriministern, som bl.a. säger att ett av skälen till att det finns högtryck och lågtryck — papperet verkar vara skrivet på SMHI men det är det väl inte — är att miljön för de mindre och medelstora företagen har varit för dålig: skatter, regleringar och allt som hämmar tillväxten. Var har ni förslagen? Ni talar bara om större och större paketanslag av vilka ni kan putta ut litet här och litet där. Problemet med regeringen och socialdemokratin är att ni inte har något förtroende för vad näringslivet kan åstadkomma, små företag, entreprenörer, människor som verkligen är beredda att satsa sig, sitt liv och sin gärning på att skapa någonting, kommunalråd i små kommuner, alla som vill göra en insats. Industriministern utgår hela tiden från att det är han som skall bestämma, det är han som har fantasin och svaret på alla frågor och nyckeln till en lycklig framtid i sin hand. Säg inte att vi inte vill ha någon regionalpolitik. Säg inte att vi inte framlägger några förslag. Säg inte det, industriministern. Det är inte med sanningen överensstämmande. På riksdagens bord har legat konkreta förslag om ökade satsningar på högre utbildning, på de små högskolorna, på vägar och flyg. Det är en regionalpolitisk ram som är nog så stor som industriministerns egen. Det är fakta, industriministern. Jag tror att det vore bra om vi diskuterade om fakta i stället för om den fantasivärld i vilken industriministern tycks befinna sig.

Fru talman! Bengt Wittbom har två eller tre gånger sagt mig att jag inte är beredd att åka till Hällefors och Ljusnarsberg. Jag kan informera honom om att jag kommit överens med de två kommunerna att besöka dem den 24 augusti. Jag skulle inte ha någonting emot att Bengt Wittbom också var där då, så att jag får iaktta hur han ser kommunalmännen och fackrepresentanterna i ögonen och hur de ser på den riksdagsman i riksdagen som den 21 maj sade nej till anslag för att förbättra situationen i Bergslagen. Jag kan förstås inte utfärda en inbjudan. Det får resp. kommuner göra, om de vill ha honom som gäst den gången. Men jag är alltså nyfiken på reaktionen hos kommunalfolket när Bengt Wittbom skall förklara sitt agerande i riksdagen. Fru talman! Jag menar att moderaterna fortsätter att leva i en drömvärld, där allt löses med sänkta marginalskatter och sänkta arbetsgivaravgifter. Det är deras universalmedel i politiken. Jag tror inte höga marginalskatter är de största problemen i skogslänen. Det finns kommuner i Stockholms län, t.ex. Upplands Bro och Järfälla, som växer snabbt trots att skattetrycket är lika högt som i många Norrlandskommuner som har problem. En internationell utblick visar dessutom att de regionala obalanserna i länder med lägre marginalskatter inte är mindre än hos oss, snarare tvärtom. I stället är det så att om samhällets inkomster minskas försvåras naturligtvis möjligheterna att balansera de krafter som verkar i koncentrerande riktning. Den insikten har ännu inte moderaterna fått. Jag har väntat, fru talman, i den här debatten på att någon skulle säga ett ord om näringslivets ansvar för den regionala utvecklingen. Det hade varit intressant att höra Bengt Wittbom säga något om detta, eller kanske är det så att han avstår från det med tanke på sina försiktiga relationer till näringslivet. Då kan jag själv göra en kommentar. Den privata storindustrin måste ta ett ökat ansvar för sysselsättningen i regioner som under lång tid bidragit till att bygga upp företagen och näringslivet. I dag saknas inte möjligheter för svensk privatindustri att göra insatser, bara viljan finns. Jag menar att näringslivet har ett ansvar för den regionala utvecklingen. Det finns exempel på att de privata företagen sluter upp på ett bra sätt, men detta är inte tillräckligt. Jag vet att det också finns exempel på motsatsen. De utsatta orterna och regionerna och människorna där måste i ökad utsträckning tas med i beräkningen när nya utvecklingsplaner görs upp i storföretagen. Jag är besviken över att detta inte sker i tillräcklig utsträckning i dag. Jag hade hoppats att få en deklaration i denna riktning från någon av de borgerliga företrädarna under dagens regionalpolitiska debatt, men den har uteblivit. Några krav på det privata näringslivet brukar de borgerliga som bekant aldrig ställa.

Fru talman! Under en tid såg det ut som om de regionala obalanserna var på väg att minska. Vi kunde under 1970-talet t.o.m. iaktta en viss utflyttning från de stora tätorterna. Regioner som tidigare hade avfolkats växte på nytt. Men nu har utvecklingen vänt igen, och det ställer förstås krav på en bättre och effektivare regionalpolitik. Jag tycker man kan säga att det finns klara likheter mellan dagens situation och 1960-talets urbaniseringsvåg, men problemen är på många punkter annorlunda. Drivkrafterna bakom storstadstillväxten är i dag andra än de var för 20 år sedan. Det är naturligtvis nödvändigt att ta hänsyn till detta när man söker lösningar. Tidigare var inflyttningen till tätorterna i stor utsträckning ett resultat av industrins expansion och rationaliseringarna inom jordbruket. Den regionalpolitik vi har i dag bygger på de styrmedel som behövdes för att möta den situationen. I hög grad handlar det därför om medel som syftar till att sänka företagens kostnader och att göra det billigare att etablera sig utanför de expansiva regionerna. Vi fick lokaliseringsstöd, investeringsstöd, offertstöd osv. I dag är vi en god bit inne i det som kallas tjänstesamhället, och vi har en ekonomi som är extremt beroende av högteknologiska produkter, av teknisk utveckling och av informationsöverföring. Det är värt att notera att alla de orter som är stadda i snabb expansion har större högskolor och goda kommunikationer till övriga delar av vårt land och till utlandet. Kunskap, närhet och personkontakter är de etableringsvillkor som präglar dagens expansiva regioner och branscher. Mot denna bakgrund är det uppenbart att regionalpolitiken måste förstärkas och förändras. I folkpartiet talar vi om att steget måste tas från lokaliseringspolitik till mobiliseringspolitik. I stället för en politik som bygger på att man beslutar om enheter som kan flyttas måste vi föra en politik som stimulerar lokal mobilisering och som stimulerar de enskilda människornas initiativkraft, skaparförmåga och kreativitet. Detta är bakgrunden till den nya utredning som folkpartiet föreslagit och som dess bättre alla i utskottet har enats om att begära. För några år sedan lade en utredning fram ett betänkande som pekade på nya utvecklingstendenser, men det måste sägas att förslagsdelen var skäligen mager. Betänkandet innehöll få förslag för att möta en ny situation. Det är därför viktigt att en ny utredning får möjlighet att tänka fritt och stort och att direktiven blir vida. Den stora och svåra uppgift som åläggs regionalpolitiken är att skapa förutsättningar för kreativa miljöer utanför storstäderna. Från central nivå kan inte nya idéer, risktagande och vilja att satsa kommenderas fram. Men skaparvilja och förmåga kan stimuleras. Det måste ske genom en kombination av förändringar och insatser, av vilka bara en del är traditionell regionalpolitik. Jag vill också för min del peka på något som redan har tagits upp här i dag, nämligen behovet av kraftigt sänkta marginalskatter som ett medel att stimulera kreativitet och risktagande. Det stärker den ekonomiska tillväxten. Ekonomisk tillväxt ger bättre förutsättningar för en framgångsrik regionalpolitik. Men även det kulturella utbudet och tillgången till social service har naturligtvis stor betydelse för en regions attraktionskraft och stabilitet. Till utbildningens centrala roll skall jag strax återkomma. Därutöver kommer det naturligtvis även framöver att finnas behov av ett regionalpolitiskt stödsystem. Det systemet måste anpassas till de krav ambitionen om en lokal mobilisering ställer. I folkpartiets partimotion refererar vi några principer som vi anser skall läggas till grund för ett sådant framtida regionalpolitiskt stödsystem. För det första, menar vi, måste en större del av besluten fattas decentraliserat. Lokal utveckling och mobilisering måste bygga på etablering och drift av små och medelstora företag och på enskilda människors ansvarstagande. Utvecklingen måste bygga på de lokala förhållandena och utgå från de resurser som är specifika för en viss ort eller region. Det är viktigt att besluten kan fattas så nära dem som berörs som möjligt för att dessa hänsyn skall kunna tas. Det är så att säga den ideologiska bakgrunden till vårt krav på att länsanslagen skall förstärkas. På länsnivå finns insikten om de speciella förhållanden som råder i en region. Där har man förutsättningarna att anpassa inriktningen till de lokala behoven och idéerna. Den förstärkning som utskottets majoritet nu föreslår av länsanslagen överensstämmer också i stort sett med vad vi från folkpartiets sida har yrkat på. För det andra skall, anser vi, centralt givet stöd vara mer generellt. Det är bakgrunden till att vi föreslår att det mest selektiva av alla inslag, nämligen offertstödet, skall avvecklas. Det är också bakgrunden till att vi kräver att arbetsgivaravgifterna i större utsträckning skall användas som ett regionalpolitiskt instrument. Sänkta arbetsgivaravgifter i de hårdast drabbade delarna av landet, dvs. stödområde A, skulle ge en varaktig hjälp till utveckling i dessa regioner. För det tredje vill vi att stöd skall kunna ges till fler näringar. En stor del av de regionalpolitiska stöden är i dag inriktade på traditionell industriell verksamhet, helt i enlighet med den problembild som man hade under 1960-talet. I dag är det andra delar av ekonomin som expanderar. Då är det viktigt att stödsystemet kan innefatta andra typer av investeringar. Det är ofta vad som kan kallas mjuka investeringar. Från statens industriverk har man fört fram förslag om hur en sådan förändring skulle kunna se ut. Jag skulle vilja anmoda industriministern att verkligen ta fasta på de synpunkterna och uppslagen. Men redan i dag kan man göra en hel del för att skapa ett flexiblare stödsystem. Från folkpartiets sida föreslår vi att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna skall gälla all icke-offentlig verksamhet, och vi vill att persontransportstödet skall gälla även egenföretagare. Jag skulle, fru talman, i det sammanhanget också vilja fästa uppmärksamheten vid turismens betydelse för den ekonomiska verksamheten och expansionen i vårt land över huvud taget och inte minst i regioner med svag sysselsättning. Jag fick i dag i min hand ett papper, som visar på turismens stora betydelse för hela vår nations ekonomi. Bytesbalansen har under 1986 försämrats med ungefär 2,4 miljarder kronor till följd av ökningen av resevalutan, som varit 19 26. Jag missunnar verkligen ingen svensk att resa till sol och värme, men jag skulle unna många människor i andra länder att få uppleva våra fjäll, våra fiskevatten, våra djupa skogar och glittrande sjöar. Turismen har länge setts över axeln som näring. Det vore värt att verkligen betrakta turismen som en fullgod och mogen näring bland andra. Det skulle betyda mycket för bygder med svag sysselsättning, och det skulle betyda mycket för hela vår nation om vi kunde förstärka bytesbalansen med 2-3 miljarder kronor, vilket är fullt möjligt med en satsning och en expansion av de förutsättningar Sverige har som turistland. Nu har frågorna om turism knoppats av till ett särskilt statsråd. Det är möjligt att industriministern därför skjuter hela ansvaret ifrån sig. Men jag skulle ändå vilja uppmana industriministern att ägna turismen som näring större intresse och större uppmärksamhet. Jag tror att det där finns en betydande potential när det gäller regional mobilisering och möjligheter att bygga på de regionala förutsättningarna. Men det är också där — det vill jag säga som en reaktion på ett inlägg i industriministerns senaste anförande — som vi har skäl att ställa krav på de stora svenska företagen. Jag tror, attom Prot. 1986/87:128 det skall bli någon riktig volym i turismen som näring, bör också det som 21 maj 1987 brukar kallas storkapitalet ägna sig åt denna näring. Det finns en outnyttjad marknad, och industriministern kanske kunde vara den som samordnar och initierar sådana satsningar. Vad gäller synen på de regionala problemens omfattning och karaktär, uppfattar jag att det finns vissa beröringspunkter mellan folkpartiet och regeringen. Men vi tycks skilja oss åt rörande medlen: Vilka som skall användas och hur de skall användas. Budgetpropositionen innebar, att länsanslaget skulle ligga stilla i nominella tal. I reala termer betyder det naturligtvis en sänkning. Offertstödet däremot skulle ökas. Till detta ville regeringen lägga 300 milj.kr. i engångssumma, som skulle kunna användas helt fritt av industriministern och stå till regeringens disposition. Budgetpropositionen var mycket knapphändig när det gällde att beskriva användningsområden för dessa pengar. Folkpartiet och utskottets majoritet har föreslagit, att dessa 300 miljoner för ”infrastrukturell utveckling” inte skall utgå, och mycket av debatten i dag har gällt detta. Vi föreslår inte det för att vi är motståndare till att utveckla infrastrukturen. Tvärtom ser vi en sådan utveckling som en av de viktigaste delarna av en ny regionalpolitik. Men frågan är hur stödet för att utveckla en slagkraftig infrastruktur bör utformas. Vi har vänt oss emot att det, enligt vad som föreslagits, skulle ske genom centralt fattade beslut — och därtill efter statsrådets eller regeringens gottfinnande. Det är viktigt att investeringar i t.ex. utbildning eller kommunikationer sker efter öppen debatt här i riksdagen. Det är nödvändigt att hävda den principen även i dag och även för de investeringar som industriministern tänkte sig att använda de 300 miljonerna till. Investeringar i infrastruktur och teknikspridning kan ske även med hjälp av länsanslaget, som vi alltså vill räkna upp kraftigt. Sådana investeringar bör kunna styra länsanslagens fördelning och inriktning. Vi hoppas att en sådan fördelning också blir resultatet av det beslut riksdagen fattar i dag. De ändringar som utskottet vill göra ogillas ju starkt av industriministern — det är kanske dagens understatement att framställa det så. Det tär uppenbarligen mycket hårt på industriministerns prestige att utskottet nänns ändra i hans proposition. Men detta tillhör, herr statsråd, minoritetsregerandets villkor. Om prövningen här i riksdagen skall vara till någon nytta och ha någon mening, måste det kunna hända att man ändrar i anslag och i skrivningar. Nu tror industriministern att den här ändringen har dikterats av nöjet att slå honom på fingrarna. Med all respekt, herr statsråd: Så betydelsefull är inte industriministern att vi bestämmer vår politik efter vad som passar eller inte passar Thage G. Peterson. Huruvida man skall höja länsanslaget och säga nej till den särskilda centrala pott som industriministern vill ha att dela ut ur är en ideologisk fråga. Från socialdemokratiska utgångspunkter ter det sig säkerligen naturligt att centralisera planering och beslut och att selektivt avgöra vem och vad som skall stödjas, men från liberala utgångspunkter är det naturligt att decentralisera beslutsfattandet och skapa likvärdiga villkor för alla företag 73 och projekt. Därför vill vi höja länsanslagen och motsätter oss den centrala pott som industriministern vill ha. Det här är viktiga ideologiska skillnader. I stället för att ta upp dem till saklig och intressant diskussion har industriministern här medverkat till politisk buskis. Jag beklagar att debatten förs på det viset. Jag vill, fru talman, slutligen understryka de regionala högskolornas betydelse i ansträngningen att skapa kreativa och robusta regioner utanför storstäderna. De regionala högskolorna bör kunna fungera som kraftcentra för sina resp. regioner. Som jag inledningsvis framhöll är det värt att notera att det i de regioner som i dag expanderar och som har god sysselsättning också finns en högskola. Vi är från folkpartiets sida relativt nöjda med de förslag som i dag föreläggs riksdagen. Debatten kretsar framför allt kring fyra punkter. För det första skall länsanslaget höjas, vilket är i enlighet med folkpartiets förslag. För det andra skall en utredning se över den framtida regionalpolitiken. Ett enigt utskott står bakom detta krav, som framförts från folkpartiet. För det tredje gäller det ett tillbakavisande av de infrastrukturmedel som industriministern begär. Vi föreslår med instämmande från utskottsmajoriteten att regeringen får återkomma med förslag som klargör vad pengarna skall användas till. För det fjärde handlar det om sysselsättningsstödet. På den punkten är vi inte nöjda. Socialdemokraterna har där fått igenom sin vilja, dess värre tillsammans med moderaterna. Det betyder att möjligheterna att i Bergslagskommuner stimulera sysselsättningen försämras. Läget i dag kan sammanfattas på följande sätt. På de punkter där vi har kunnat ändra regeringens politik har regionalpolitiken förbättrats. På den punkt där vi uppenbarligen får ge oss i omröstningen försämras regionalpolitiken.

Fru talman! Jag vill gärna tacka Ingemar Eliasson för ett i stort sett lugnt och sakligt anförande och bemöta honom på en punkt där han har missförstått det hela. Jag menar att folkpartiet i stor utsträckning har anslutit sig till den regionalpolitik som den socialdemokratiska regeringen bedrivit och bedriver sedan 1982. Jag har också med intresse noterat hur både han och folkpartiledaren Bengt Westerberg vid sina resor ute i landet åberopar de framsteg och den förnyelse inom regionalpolitikens område som har ägt rum sedan 1982. Jag tycker också att jag i hans inlägg fick ett starkt medhåll då det gäller att satsningar på utbildning, forskning och utveckling, kommunikationer och övrig infrastruktur är viktiga och att dessa satsningar förordas av folkpartiet. Det ligger därmed i linje med den socialdemokratiska regeringens förslag i budgetpropositionen. Jag kan således inte dra någon annan slutsats än att folkpartiet sluter upp bakom den socialdemokratiska regeringens regionalpolitik. Jag beklagar emellertid att folkpartiet, mot bakgrund av att dessa saker är viktiga i infrastrukturen, har gått emot det av regeringen föreslagna anslaget för uppbyggnad av infrastrukturen. Det här är ett viktigt inslag i arbetet att förbättra olika regioners förutsättningar att själva få i gång en utveckling. När folkpartiet nu anser att det är viktigt att öka regionernas attraktionskraft och konkurrenskraft hade det logiska varit att folkpartiet verkligen hade varit med och gett regionerna pengar för att genomföra allt detta. På en punkt vill jag rätta Ingemar Eliasson, eftersom han har missförstått mig. Jag menar att de som förlorar på de borgerligas och vpk:s agerande när det gäller regionalpolitiken inte i första hand är regeringen eller industriministern, utan förlorare nummer ett är regionalpolitiken och de utsatta regionerna. Det är detta jag har velat markera. Jag tycker inte att det är fråga om någon överargumentation eller, som Ingemar Eliasson i hastigheten uttryckte det, ”politisk buskis i riksdagen”. Jag förbehåller mig faktiskt rätten att i riksdagen påpeka att det är regionerna och de människor som bor i de utsatta regionerna som nu inte får den hjälp som regeringen hade kunnat ge dem om anslaget hade beviljats. Ert agerande i arbetsmarknadsutskottet och när det gäller de regionalpolitiska frågorna kommer nu att bli till förfång för regionalpolitiken. Jag förstår om Ingemar Eliasson, de övriga borgerliga och vpk tycker att det är både besvärande och pinsamt att få lyssna till detta påpekande. Möjligen kan Ingemar Eliasson hjälpa till på en punkt. Jag vet nämligen inte för vilken gång i ordningen det är som jag vädjar till de borgerliga att följa upp sina ord med handling. Ni har ju möjlighet att i kraft av er riksdagsmajoritet i dag bevilja pengarna till regionalpolitiken. Om nu folkpartiets regionalpolitiska ambitioner är så seriösa som Ingemar Eliasson sade, och jag tror honom på den punkten, varför minskar ni då de regionalpolitiska anslagen med 100 milj.kr.? Varför vill ni minska de regionalpolitiska anslagen när ni i dag har möjlighet att t.o.m. höja dem? Det är den ekvationen som jag har litet svårt att få att gå ihop. Jag tror att även människorna ute i skogslänen och i glesbygderna har svårt att förstå att kontentan av de borgerligas och kommunisternas samlade uppträdande är att det blir mindre pengar till regionalpolitiken. Jag tror nämligen inte att Ingemar Eliasson handskas lika lättvindigt med siffror som Börje Hörnlund gör när han hävdar att 200 miljoner är mer än 300 miljoner. Faktum är att ni minskar de regionalpolitiska anslagen, vilket betyder att ni inte är beredda att ge regionerna och människorna ute i skogslänen de möjligheter som jag menar att de är berättigade till.

Fru talman! Det finns en liten trist tradition när det gäller det socialdemokratiska sättet att argumentera, nämligen att om man på en punkt råkar vara överens så är det alltid socialdemokratin som har hegemoni på idén och politiken. Det är alltid anslutning från ett annat parti. Nu kommer emellertid regeringen på åtminstone tre punkter, industriministern, inte att få igenom sin politik. På dessa tre punkter ansluter beslutet till vad folkpartiet har föreslagit, och på dessa tre punkter förbättras regionalpolitiken. Det var skälet till att jag var nöjd. På åtminstone en av punkterna instämmer socialdemokraterna i utskottet, nämligen att det behövs en ny regionalpolitisk utredning. Och jag hoppas att industriministern skriver bra direktiv som ger möjlighet till nytänkande och förändring av regionalpolitiken. Industriministern är klart irriterad över att inte få dessa 300 miljoner att fördela. Jag kan på sätt och vis förstå det, eftersom det naturligtvis är trevligt att kunna fördela pengar när man reser ut i bygderna. Men en annan sak väger tyngre, nämligen att vi tror att de beslut som kan fattas ute i länen och i regionerna blir bättre om vi fördelar pengarna dit. Det finns beslut därutöver som kan behöva fattas centralt. Vi begär därför, och det är detta som industriministern tydligen inte riktigt förstår, att dessa förslag skall presenteras för riksdagen. Om det nu finns — och det finns säkert — många goda skäl att använda X milj.kr. så var så god och beskriv för riksdagen hur dessa pengar skall användas! Kom inte och säg att vi skall bereda denna fråga under middagspausen! Jag har för stor respekt för regionalpolitiken för att hantera en fråga på detta sätt. Det är regeringen som har skyldighet att bereda frågorna innan de kommer till riksdagen. Det är kanslihuset som har resurserna för ett sådant beredningsarbete. Inta inte en så nonchalant attityd som att säga till oss att vi väl kan skriva ihop detta under middagspausen. Frågorna är viktigare än så. Industriministern, följ ett gott råd. Svälj förtreten! Knyt näven i byxfickan och sätt i gång ett beredningsarbete om hur investeringar i infrastrukturen borde gå till för att man från centralt håll skall kunna hjälpa de regioner som är illa ute och kom tillbaka till riksdagen med ett sådant förslag!

Fru talman! Det är väl ändå inte så enkelt att ni bara kan bortförklara detta genom att säga att ni bara har middagspausen på er för detta. Ni har ju haft flera: veckor på er. Ni har ju haft utskottsbehandling, och sedan dess har ni haft flera veckor på er. Jag förstår inte varför inga försök har gjorts för att i så fall åstadkomma en skrivning för att få fram pengarna. Varför har inte en enda liten folkpartist, som ju ändå brukar vara ingenjörer då det gäller att åstadkomma uppgörelser över gränserna, lyckats klara av denna fråga? Ni har ju haft och har riksdagsmajoriteten bakom er. Jag har i dag fått lyssna till inlägg efter inlägg, och alla anser att man skall satsa mer pengar. Då borde väl den logiska slutsatsen av det vara att man i stället ökade de regionalpolitiska anslagen. Men Ingemar Eliasson, det är ju inte så. Ni säger att ni vill ha större anslag för infrastrukturella åtgärder, eftersom de föreslagna inte är nog. Vad gör ni då? Jo, ni minskar de 300 miljonerna till 0, dvs. ni tar bort hela anslaget. Det är väl inte trovärdigt om ni då går ut och säger till människorna i glesbygden och skogslänen att ni vill ha mera pengar och att ni vill göra stora satsningar då ni i ett enda pennstreck plockar bort hela anslaget. När ni nu säger att ni vill ha mera pengar och har möjlighet att få det i kraft av en riksdagsmajoritet, varför ser ni inte till att få det? Det är ingen nonchalans från min eller regeringens sida mot riksdagen. Jag har bara påtalat att de borgerliga och kommunisterna visar nonchalans mot glesbygden, skogslänen och de utsatta regionerna. Det är detta frågan gäller. Det har verkligen Ingemar Eliasson inte förstått. Med era åtgärder minskar ni möjligheterna att angripa de regionala obalanserna. Detta har jag påtalat. Ingen i denna sal kommer att få hindra mig som industriminister att påtala när oppositionen föreslår åtgärder som minskar möjligheterna att åstadkomma regional balans och rättvisa. I stället för ni fram förslag som innebär att de regionalpolitiska anslagen minskar med 100 miljoner. Ingemar Eliasson kan väl inte säga att denna tolkning är fel.
Fru talman! Jag tror att industriministern behöver tänka igenom arbetsfördelningen mellan riksdagen och regeringen. Regeringen har faktiskt beredningsansvaret och ansvaret för att lägga fram genomtänkta och färdigt bearbetade förslag till riksdagen. Det kan inte industriministern skjuta över vare sig på ett utskottskansli eller på oppositionen. Industriministern har haft hela den här tiden sedan propositionen lades fram och snart en hel dags debatt på sig för att tala om vad han skall ha dessa 300 miljoner till. Riksdagen har för avsikt, såvitt jag förstår, att avslå denna framställning därför att den är dåligt beredd. Industriministern kunde åtminstone ta tillfället i akt nu och beskriva på vilket sätt dessa pengar skulle användas för att komma de utsatta regionerna till del. Dessutom anslår riksdagen, om man följer utskottsmajoritetens förslag, 200 miljoner ytterligare till länsanslagen. Det är sannolikt att en del av dessa pengar kommer att användas för just den typ av investeringar och projekt som industriministern hade tänkt att få besluta om själv. Så ett samtal med länsstyrelserna och en fortsatt beredning med dem är nödvändig för att man skall få klart för sig exakt vilka projekt, vilka områden och vilka investeringar som det finns skäl att fatta beslut om centralt. Gå igenom frågan på detta sätt och kom tillbaka snarast till riksdagen, i stället för att föra en meningslös diskussion på det sätt som industriministern har gjort i dag. Industriministern är irriterad över att socialdemokratin tappat'initiativet i regionalpolitiken. Det kan jag förstå. Men det finns möjlighet att ta tag i den igen, om man i stället för att sura över nederlag knyter näven och kommer igen. Får jag, fru talman, till slut ta upp ytterligare en sakfråga som jag ville fästa uppmärksamheten vid i mitt anförande, nämligen turismen. Det vore intressant att mitt i allt detta trätande om 200 miljoner hit eller 300 miljoner dit höra om industriministern har några idéer eller intressanta synpunkter på hur en näring skulle kunna stödjas, så att den expanderar till de utsatta regionernas hjälp och ger människor sysselsättning och framtida båtnad.
Fru talman! Nu tycker jag att Ingemar Eliasson börjar förlora mark jämfört med hans första, som jag tyckte, sakliga inlägg. Han börjar nonchalera de utsatta regionerna genom att säga att vi inte kan diskutera 100 eller 200 miljoner hit eller dit. Jag som arbetar med de regionalpolitiska problemen, ofta från morgon till kväll, vet att 100 miljoner skulle betyda mycket för skogslänen och glesbygden. Ett sådant anslag skulle kunna användas mycket positivt för företagsutveckling och nya verksamheter. Om nu Ingemar Eliasson gör detta till ett debattämne där vi i huvudsak inte skall diskutera de regionalpolitiska anslagen utan föra fram andra synpunkter, då har vi naturligtvis litet svårt att komma med sansade argument mot en sådan uppläggning. De höjda länsanslagen kan, Ingemar Eliasson, inte ersätta de anslag och infrastrukturella åtgärder som ni nu skall säga nej till. Länsanslagen kan bara till en mycket liten del användas till infrastrukturell uppbyggnad. Länsanslagen — det borde Ingemar Eliasson med kunskaper om arbetsmarknadspolitiken och lokaliseringspolitiken känna till — är i huvudsak avsedda för traditionellt företagsstöd. Därför beklagar jag att de borgerliga och vpk håller fast vid den traditionella stödpolitiken. Det innebär att de satsningar som regeringen hade velat göra för infrastrukturell uppbyggnad — och som jag trodde att vi var överens om — för teknikutveckling, teknikspridning, utbildning, forskning, kommunikationer och mycket mera var väsentliga och bra saker för regionalpolitiken. Men om nu Ingemar Eliasson i sitt sista inlägg av partipolitiskt nit, för att inte komma för nära socialdemokraterna, hävdar något annat, kan jag inte heller göra något åt det. Det är bara att beklaga att folkpartiet snabbt under den här debatten bytt fot också i denna fråga.

Fru talman! Jag vill egentligen inte lägga mig i eller förlänga den hittills förda debatten. Men jag tycker att Thage G. Peterson tar allting för personligt. Det är ju regeringen som helhet som står för de förslag som läggs fram för riksdagen. Det skulle förvåna mig om inte Thage G. Peterson velat ha högre länsanslag efter tidigare bakläxor i riksdagen eller ett strukturanslag på ett års basis. Men det händer ibland i regeringskansliet att finansen säger nej och Thage G. Peterson inte lyckas betvinga den instansen. Risken är, och vi fortsätter denna debatt om anslag C 10, s. 58, bil. 14 i årets budgetproposition, att helhetsperspektivet förskjuts i regionalpolitiken. Ingen ägnar sig åt helheten. Jag tycker att detta är någonting som industriministern bör fundera på. Riksdagens årliga debatt med anledning av arbetsmarknadsutskottets betänkande om regionalpolitiken brukar ibland kallas ”hembygdens dag”. Det är förståeligt om vi som riksdagsledamöter tar upp de speciella förutsättningar och problem som finns på resp. hemorter. Men det leder ingen vart, om inte också helhetsperspektivet finns med, om inte helhetssynen dominerar, om inte olika värden vägs mot varandra — materiella lika väl som icke-materiella — och om vi inte ser utöver de avgränsningar som ligger i dagens betänkande om regionalpolitiken. Jag tror det är farligt att snäva till debatten på det sätt som skett här. I centerpartiets partimotion från i januari markerar vi vårt krav på helhetssyn på följande sätt: ”Centerpartiets förslag till åtgärder för att nå en regional balans bygger på att hela det politiska arbetet ges en medveten inriktning för att nå detta mål och att en sektorövergripande, konsekvent och långsiktig politik för regional utveckling förs. Även den parlamentariska beslutsprocessen måste anpassas efter detta synsätt.” Detta uttalande följs upp av centerpartiets representanter i utskottet i reservation 3 angående Regionalpolitikens allmänna inriktning, som rubrice ringen lyder. Men egentligen handlar det om något betydligt mer övergripan — Prot. 1986/87:128 de än vad rubriken anger. 21 maj 1987 Varför är då helhetssynen så viktig? För det första handlar det naturligtvis om att tala samma politiska språk i hela landet och att handla därefter. Det handlar om politisk ideologi, konsekvens och långsiktighet. För vår del är det bara att granska de förslag som återfinns i vår ekonomiskpolitiska motion på det här området. Då ser man vad det handlar om. Det är inte någon tillfällighet att vi föreslår 3,5 miljarder mer till kommunalskatteutjämning än vad regeringens förslag innebär, utan det finns ett regionalt balanssyfte. Detsamma gäller kommunikationsområdet, förslaget om vårdnadsersättning, skola, högskola, turism, jordbruk och energipolitik. Konsekvent — på område efter område av s.k. sektorspolitik — har vi regional balans som ett överordnat mål. För det andra krävs att denna konsekvens i politik får en någorlunda samordnad behandling. ” Alla skall ha rätt till arbete, god miljö och en bra service oavsett om man bor i storstad, tätort eller glesbygd. En decentraliserad samhällsstruktur skapar förutsättningar för en god miljö och hushållning med naturresurser, bättre tillvaratagande av samhällets resurser samt en rättvis ekonomisk fördelning och utveckling.” Ett uttryck för detta synsätt är vårt ständigt återkommande krav på att regional balans skall vara ett mål för den ekonomiska politiken. Vi har ofta tvingats föreslå det i särskild ordning, eftersom socialdemokraterna i regeringsställning haft en benägenhet att glömma bort det målet. Men det räcker inte med att ställa upp målet. Politiken måste också inriktas därefter. Det har inte skett. Därför har vi inte heller någon måluppfyllelse. Nej, skillnaden mellan uppsatta mål och verkligheten ökar i stället. En viktig förklaring är att det saknas en konsekvent och långsiktigt hållbar politik för att uppnå regional balans. Ibland är politiken i stället klart inriktad på att främja koncentration, utan att det alltid öppet erkänns. Här vill jag gärna göra ett inpass som är kopplat till vad industriministern tidigare har sagt: Självfallet har näringslivet ett betydande ansvar också i detta sammanhang. Naturligtvis finns det också andra förklaringar till den bristande måluppfyllelsen. Sverige är ett litet land som är glest befolkat, har stor ekonomisk öppenhet mot omvärlden och har stort beroende av omvärlden genom vår handel. Marknadskrafterna fungerar regelmässigt för koncentration om vi inte sätter in åtgärder i annan riktning. Exempel på koncentrationsfrämjande politik från socialdemokratiskt håll är devalveringen av den svenska kronan, dels i oktober 1982, dels genom löpande devalveringar därefter. Den exportledda expansionen i Sverige har varit direkt länkad till de exporterande företagen, som ofta är stora och som ofta finns i landets koncentrationsområden. Dit penningströmmarna går, dit dras också förr eller senare de ekonomiska aktiviteterna och därmed befolkningsströmmarna. Om man förstärker de internationella marknadskrafternas inverkan på 19 den svenska ekonomin genom ökat exportberoende och genom ökad ekonomisk integration med omvärlden, blir det också en förstärkning av koncentrationskrafterna i ekonomin, förutsatt att allt annat är lika, dvs. om ingenting görs för att länka in marknadsekonomin i en viss riktning. Därför är det så viktigt att främja t.ex. nordisk ekonomisk samverkan som en balans mot koncentrationskrafterna i ett vidgat ekonomiskt samarbete i Europa. Om man långsiktigt och konsekvent vill främja regional balans måste det prägla alla politiska sektorsområden. Det gäller kommunikationerna, t.ex. hur vi skall organisera Statens Järnvägar i fortsättningen. Det gäller all infrastruktur i övrigt, som skapar förutsättningar för service och likvärdiga levnadsförhållanden i olika delar av landet, privat som offentligt. Det gäller givetvis också fördelningen av resurser, inte minst de närmare 200 miljarder som fördelas via staten eller socialförsäkringssystemet till medborgare, kommuner och företag. Av denna stora transfereringssumma behandlas ca 1 96 i det aktuella betänkandet från arbetsmarknadsutskottet. Det handlar nämligen om ca 2 miljarder kronor. Större delen av debatten har ägnats åt en del av detta belopp. Det säger litet grand om den brist på helhetssyn som finns i den här diskussionen och som industriministern tyvärr i hög grad har bidragit till. Låt mig här nämna några av de starkt strukturpåverkande anslagen i statsbudgeten. Den lokala polisorganisationen diskuteras inte särskilt mycket här. Den kostar i storleksordningen 5 miljarder kronor. För närvarande pågår en översyn vad gäller fördelningen av resurserna. Den syftar till att överföra resurser till de områden i landet där vi har de största problemen med tryggheten på gator och torg, den största brottsligheten etc. Det innebär i så fall en koncentration av resurserna. På vissa mindre orter kommer närpolisservicen och skyddet att urholkas kraftigt om inte nya resurser avsätts för de ökande problemen. En sådan omfördelning har också sin regionala betydelse. Jag skulle kunna nämna ytterligare exempel som också berörts i debatten. Det förslag som regeringen nyligen har lagt fram om förändring av folkbokföringen i landet är ett. Där koncentrerar man verksamheten på 1 483 pastorsexpeditioner till 120 lokala skattemyndigheter. Om inte detta är koncentration av struktur, då vet jag inte vad som krävs för att tala om koncentration. Det är självklart att man också från decentraliseringsutgångspunkter måste gå emot den typen av förslag. Över huvud taget ger man sig ständigt på de delar av landet — periferin — där människorna inte är så många och därför inte skriker så högt, oavsett om det gäller fyrplatser, vägfärjor eller något annat. Alltid tas det resurser där det inte finns så många som kan kritisera regeringen. Men det är vår uppgift här — om vi har en helhetssyn — att se till att vi upprätthåller likvärdig service över hela landet. Mycket av de senaste årens debatt om fördelning av resurserna till sjukvården har som bekant gällt om de skall fördelas efter befolkningens antal eller efter sjukbesök, som i sin tur påverkas av olika servicenivå. Också detta är en viktig och grundläggande regional strukturfråga. Det är naturligtvis från den utgångspunkten som man måste se det. kronor. I vissa kommuner i koncentrationsområden får man 24 000 kr. per — Prot. 1986/87:128 barn och år, medan man i Bromölla, Ydre och Storuman får ca 4 000 kr. per = 21 maj 1987 barn. Givetvis ger statsbidragssystemets utformning starka regionala effekter. Vårt förslag om vårdnadsersättning är ett inslag för att rätta till denna obalans. Omvänt fungerar naturligtvis det kommunala skatteutjämningssystemet till fördel för i första hand kommuner med låg skattekraft. Ungefär 10 96 av det anslaget är ju i stöpsleven just nu här i riksdagen. Om folkpartiet och socialdemokraterna klarar igenom sin uppgörelse i finansutskottet också här i kammaren, innebär detta s.k. besparingar på 1,6 miljarder — dvs. nästan lika mycket som dagens debatt handlar om — och pengar med utpräglat regionalpolitiska effekter. Men det innebär inte att den uppgörelsen har prövats ur regionalpolitisk synpunkt och framför allt inte i en regionalpolitiskt samlad bedömning. Kompromissen tycks drabba i första hand Norrlandskommunerna, Gotland och Blekinge. När det gäller de verkligt viktiga investeringarna i framtiden på utbildningens område har vi från centerpartiets sida krävt kvalitetshöjningar i stället för nedskärningar i takt med minskande ungdomskullar. Vår politik innebär ökade möjligheter för mindre klasser och för att bevara mindre skolor. Detta är viktigt ur miljösynpunkt, men det betyder naturligtvis ännu mer på den enskilda orten, där skolan kanske är hela skillnaden mellan pessimism och framtidstro. Den högre utbildningen är en viktig lokaliseringsfaktor. När centerpartiet genom åren kämpat för de små högskolornas etablering har det som bakgrund haft bl.a. detta och att vi vill ge ungdomar möjlighet till högre utbildning i närheten av sin hemmaregion. Men det är inga stora resurser som går till de små högskolorna, relativt sett. Det handlar om ca 10 96 av 7-8 miljarder kronor. Räntebidragen till bostäder är ungefär lika stora som den kommunala skatteutjämningen, dvs. över 12 miljarder kronor. Det bidraget fördelas av givna skäl enligt byggandets fördelning. En högre byggkostnad i koncentrationsområdena subventioneras mer än på andra håll. Men de marknadskrafter som styr etableringen till överhettade områden är inte mer kostnadsbärande än vi skattebetalare i allmänhet. Där syns bristen på helhetssyn på ett avslöjande sätt. De som får lida för det är de regioner som får släppa till befolkningen, främst sina unga människor. De som dessutom drabbas är de som bor i koncentrationsområdena men som inte har egen bostad eller som söker sig ut på bostadsmarknaderna — och de är ju som bekant många, vita, gråa och svarta. Ungdomarna här i Stockholm accepterar inte detta längre, och vi går mot en mycket allvarlig social situation om inte samhället kan klara köproblemen. Bara i Stockholmsregionen söker drygt 130 000 bostad. Men talet om viljan att göra något för att underlätta situationen saknar trovärdighet när de regionala organen i Stockholms län planerar för fortsatt snabb inflyttning med ca 11 000 personer per år fram till 1992 i första hand. 1 578 000 år 1985 i Stockholms län skall bli 1 657 000 år 1992 enligt planerna. I Skiss-85 för Stockholmsregionen heter det följande: ”Vi blir 100 000 fler invånare och 100 000 nya hushåll till år 2000.” För att klara detta krävs nya arbetsplatser. Jag citerar ur handlingsprogram för Arlanda stad: ”Områdesplanen syftar till att utreda de planmässiga förutsättningarna för ett 81 Detta är bara en bråkdel av det som planeras i denna region. Jag har här en lista som summerar ihop mellan 77 000 och 97 000 nya arbetsplatser — främst i norra delen av Stockholmsregionen. Det är självklart att detta är ett huvudproblem för regionalpolitiken och den regionala balansen i detta land. Är det någon som tror att de 20 000 nya arbetsplatserna, eller om det så småningom blir ända upp till 97 000, kommer att underlätta bostadsförsörjningen i den här regionen? Det här är det mest drastiska exemplet i landet på hur uttalanden och planerad verklighet inte stämmer överens. Hur tänker sig regeringen uppnå samstämmighet mellan planerna på Arlanda stad och regional balans? Det är någonting att fundera över i industridepartementet och i den statssekreterargrupp som skall svara för den regionalpolitiska samordningen. Kommer man att ta sig an den frågan? Är dessa frågor helt obetydliga i detta sammanhang? Är de inte värda mer diskussion i riksdagen än frågan om anslaget C 10? Jag vill inte nedvärdera det anslaget på något sätt, tvärtom. Men, Thage G. Peterson, om vi inte tar itu med denna diskussion så kommer det förmodligen att finnas 100 000 nya arbetsplatser här. Det finns nog även i denna kammare en och annan som anser att dessa behövs bättre på andra håll. De löser som sagt inga problem här. Några ord om samordningskravet för att kunna tillämpa helhetssynen. Det räcker inte med att ”varje hembygd” för sig gör anspråk på åtgärder från statens sida, var och en för sig kommer alltid till korta gentemot helheten. Periferin förlorar alltid mot centrum eller den centrala makten, annorlunda uttryckt. Så länge ingenting tillräckligt kraftfullt görs för att knyta samman helheten så slås ”enskildheterna” bort. Det är ett öde som nästan hundraprocentigt återkommande drabbar de motioner som är aktuella i de regionalpolitiska debatterna. Kammarens ledamöter känner säkert igen sig. Någon kanske tror att det ensidigt slår mot förslag som gäller glesbygden, men så är det inte. Det kan lika väl gälla storstadens situation med miljöförstöring och bostadsköer. Därtill kommer ytterligare ett problem och det är sektorspolitikens avgränsningar, som gör att vi inte behandlar helheten. Men problemgrunden är densamma, oavsett om det gäller miljöproblem, köproblem eller avfolkningens uttunning av försörjningsmöjligheter och service — det handlar om befolkningsströmmar. När befolkningsströmmarna blir ensidiga, förvärras samhällsproblemen samtidigt i både storstad och glesbygd. I bilaga 14 till årets budgetproposition heter det: ”Regeringen har samordningsansvaret på central nivå i fråga om regionalpolitiken.” Därefter nämns den särskilda statssekreterargruppen för regionalpolitiska frågor. Verkligheten — med dess folkvandring och ensidigt riktade flyttlass — visar att samordningen inte fungerar. Frågan kvarstår alltså obesvarad: Vill regeringen tillämpa en helhetssyn för att främja regional balans? I så fall hur? Det räcker inte att hänvisa till statssekreterargruppen. Det krävs konkreta åtgärder och konkreta resultat. Det är tråkigt att behöva säga att när vi från centerpartiets sida har behandlat olika politiska sakfrågor med anknytning till regional balans, så har vi i varje fall inte märkt att socialdemokraterna skulle vilja gå i riktning mot att skapa dessa förutsättningar för en regional utveckling. Skatteutjämningen är bara ett exempel. Men det är det viktigaste exemplet på de åtgärder som ur resurssynpunkt är aktuella under våren. Vi har också anledning att här i riksdagen se över våra beslutsformer när det gäller möjligheten att tillämpa en helhetssyn för att främja regional balans. Det bör ske snarast och allra senast i samband med behandlingen av folkstyrelsekommitténs betänkande. Det måste rimligen innebära ökade möjligheter för finansutskottet att inte enbart ange riktlinjer för den ekonomiska politiken utan också granska, samordna och avstämma de regionalpolitiska effekterna av den förda politiken. Ifrån centerpartiets sida nöjer vi oss inte med att behandla regionalpolitiken som en fråga i marginalen bland andra. Helhetssyn för regional balans kräver en samordnad beslutsprocess i både regering och riksdag.